Fru talman! Jag har jobbat litet grand med datafrågor förut dels praktiskt, dels när jag var med i förra datalagsutredningen. Sedan har jag i mitt hemlandsting varit väldigt angelägen om att få journaler på dataregister. Jag har hållit på i varje fall 10-12 år med detta. Jag tror fortfarande att det är rätt angeläget att vi kan lägga upp patientjournaler på dataregister för att minska på byråkratin och spara mycket resurser i sjukvården. Men det har varit väldigt trögt och många problem kring detta. Jag vill därför inte blockera att man kommer framåt på det här området. Det kanske behövs ett sådant här betänkandet för att komma framåt en bit och släppa fram möjligheterna. Samtidigt kan jag inse komplikationerna, som både Leif Carlson och Barbro Westerholm har tagit upp, och det är många frågetecken kring detta betänkande. Jag tror inte att det är förenligt med EU-direktivet. Det tvivlar jag starkt på. Det tillsattes en ny datalagsutredning, och man har fattat beslut. Men den nya datalagen har inte trätt i kraft. Där inför man nya begrepp som jag tycker är väldigt förvirrande. Det gäller detta med personuppgiftsansvarig. Vad är det för någonting? Det är ett helt nytt begrepp. I den gamla datalagsutredningen talade vi om registeransvarig. Det kunde vara en myndighet som hade ansvar för registren. Men här skall det kunna vara en myndighet som är personuppgiftsansvarig. Det tycker jag är väldigt opersonligt. Som jag tolkar saken borde det vara ett personligt ansvar för den som har hand om ett journalregister eller liknande med personliga uppgifter. Men jag tänker inte yrka bifall till min reservation. Jag tänker inte yrka bifall till någonting över huvud taget, men jag tänker heller inte blockera att den här möjligheten ges och vi kommer framåt. Jag tror nämligen att frågan om dataregister och integriteten är så komplicerad att det måste få testas litet i verkligheten först. Sedan får vi se. Händer sådana saker igen som hände på Sahlgrenska med förre invandrarministern - att det var 38 personer som hade tillgång till hans journal - måste man komma till rätta med det på något vis. Jag säger inte att detta betänkande gör det. Men jag tror att vi måste låta praktiken verka litet grand, och sedan får vi bevaka det så gott det går och återkomma i ärendet och rätta till saker om det går snett. Vi har trots allt fortfarande vissa lagar inom sjukvården, t.ex. sekretesslagen, som står över den här typen av lag.
Fru talman! I Miljöpartiet delar vi regeringens uppfattning att det behövs lagstiftning som reglerar den här sortens register. Men vi anser att det finns många allvarliga brister i regeringens förslag, och vi yrkar därför avslag på propositionen. Vi anser att regeringen bör återkomma med ett förslag som tar större hänsyn till patienternas bästa. I det här förslaget saknas respekt och skydd för den enskildes integritet. I dag är förtroendet hos många lågt när det gäller den sekretess som finns i samhället. Vi blir inte längre förvånade när vi läser i medierna om att viktig information läckt ut från polisen, försvaret eller från någon annan myndighet. Om vi flyttar lokal information till centrala register med bibehållna möjligheter att identifiera patienter ökar risken att information som så få som möjligt skall ta del av får en oacceptabel spridning. Ett hälsoregister är en angelägenhet för oss alla för att skapa ett tryggt samhället ur hälsosynpunkt. Men vi anser att material i ett sådan register skall vara avidentifierat. I de fall där man anser att det är viktigt att man även kan identifiera patienten anser vi att det skall ske genom ett samtycke, i annat fall skall inte personnummer få användas i ett hälsoregister. Fru talman! Vårdregister och patientjournaler är framför allt handlingar som skall bidra till att patienten får en bra och säker vård. Det är därför viktigt att patienten kan känna stort förtroende för läkaren och våga ta upp känsliga frågor som t.ex. självmordstankar, psykiska problem, missbruk, sexuell läggning, könssjukdomar m.m. Vi har hört att det finns patienter på små orter som inte litar på sekretessen och som reser till läkare på annan ort för de är rädda att deras åkommor eller problem skall bli kända på hemorten. Jag tror att regeringen underskattar den enskildes oro när det gäller sekretessen. Den oron kommer inte att bli mindre av att man har viktig information i centrala register. Jag anser därför att patienten skall lämna samtycke om hans eller hennes journal skall användas för samkörning eller överföring till annat register. Kraven på ökad effektivitet och teknisk utveckling får aldrig väga tyngre än den enskildes rätt till en trygg och säker läkarkontakt där patienten kan känna fullt förtroende för att känsliga uppgifter inte sprids till obehöriga. Fru talman! Jag står bakom mina reservationer, och jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Jag tror att vi alla delar oron för den personliga integriteten. Redan i början av 90-talet uttalade regeringen att den på sikt ville reglera förhållandena. De här registren hos Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har ju funnits länge. KU var också inne på de resonemangen. 1993 tillsattes en kommitté med uppdrag att utreda detta och komma med förslag på författningsreglering inom området. Den hette Hälsodatakommittén. Kommittén lade fram sitt betänkande 1995. En av avsikterna var att skyddet för den personliga integriteten skulle lyftas upp från myndighetsnivå till riksdag och regering. Detta är alltså ingen ny fråga. Vi har hört redovisat här hur propositionen och förslaget till lag ser ut. Man har sagt att särskilt viktiga och gemensamma frågor för samtliga hälsodataregister bör regleras i lag, medan övriga frågor kan regleras genom särskild förordning för varje register inom de ramar som lagen drar upp. Utskottet utgår från att regeringen vid beslut om respektive registerförordning noga kommer att överväga vad som får föras in i registret, och bl.a. om det föreligger behov av att använda personnummer. Det är alltså inte alls självklart att personnummer skall användas. Som vanligt gäller sekretess och åliggandelag. Vidare säger man att om personuppgifter skulle behandlas på ett olagligt sätt har tillsynsmyndigheten på olika sätt möjlighet att ingripa. Den personuppgiftsansvarige kan få betala skadestånd om det visar sig att behandlingen av uppgifterna orsakat skada och kränkning. Man försöker alltså hela tiden omgärda hanteringen med säkerhetsföreskrifter. Utskottet förutsätter vidare att de personuppgiftsansvariga kommer att följa de bestämmelser om direktåtkomst som stadgas i aktuella lagförslag. De skall se till att regler om sekretess och tystnadsplikt följs av anställd personal samt vidta kontroll och säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som behandlas. Landstingsförbundet kommer i höst att anordna en konferens om personuppgiftslagen, som ju är alldeles ny, och om lagen om vårdregister. Samtliga landsting skall delta. Utskottet förutsätter också att utbildning om den nya datalagstiftningen även kommer att äga rum på lokal nivå. Utskottet anser att förslagen till dessa båda lagar tillsammans med personuppgiftslagen och redan gällande lagar om sekretess och tystnadsplikt ger tillräckligt skydd. Vidare har Datainspektionen gett ut allmänna råd om ADB-säkerhet för personregister. Dessutom bedriver de myndigheter som har hand om nuvarande register och som kommer att ansvara för hälsodataoch vårdregistret ett aktivt arbete för att hålla hög säkerhet - bl.a. genom att ta fram egna dataskyddsprogram. Hanteringen av kontroll och säkerhetsfrågor är enligt regeringen viktig för att upprätthålla skyddet för integritetskänsliga uppgifter om enskildas förhållanden. Som ni märker uppehåller jag mig mycket vid kontroll och säkerhetsfrågorna. När det gäller det övriga är vi ju eniga om befolkningens nytta av de här uppgifterna. Den ställs mot den enskilda individens integritet. Det är en balansgång. Det är inte så att någon tycker att vi inte har någon glädje av registren - det är vi alla eniga om. Det handlar i stället om hur vi skyddar individen. Detta är som sagt en balansgång mellan den enskildes och hela befolkningens behov och nytta. Det här är en fråga som vi har diskuterat här tidigare, och som det är viktigt att vi hela tiden håller levande. Detta är ju inget som vi klarar av en gång för alla, utan detta skall vi ha hela tiden. Visar det sig att det inte håller och att vi inte klarar detta måste vi ta upp frågan på bordet igen. Därför är det viktigt att man bygger upp ett sådant här skydd. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Detta är förvisso svåra frågor och svåra avvägningar. Jag skall inte plåga Mariann Ytterberg med så många frågor runt det här. Jag skall bara be att få höra hur Mariann Ytterberg har gjort sin avvägning när det gäller EG-direktivet. Där sägs att man inte får samköra register utan samtycke. Detta skall införlivas med svensk lagstiftning. Då tycker jag att det naturliga också vore att vi gjorde det. Men Mariann Ytterberg säger för utskottets majoritet att vi visst skall få köra register utan samtycke. Det finns nämligen en särklausul i EG-direktivet som innebär att om särskilda skäl föreligger, dvs. under vissa förutsättningar, får man samköra uppgifter för hälso och sjukvårdsändamål, forskning och statistikändamål utan den enskildes samtycke. Nu sätter man detta, att man får göra så under särskilda omständigheter, som norm. Jag tycker att det naturliga vore om Mariann Ytterberg hade gjort avvägningen att man måste kräva samtycke. Om sedan synnerliga skäl föreligger för att man skulle behöva samköra får man fatta ett särskilt beslut i just det fallet, i stället för att göra tvärtom och lägga möjligheten att samköra utan kontrollen först. Det kan inte vara detta som är andemeningen i det EG-direktiv som ändå skall inkorporeras i svensk lagstiftning. Jag förstår inte den bedömning som Mariann Ytterberg har gjort när hon kommer fram till att det skall vara fritt fram att samköra i stället för att säga att vi får göra det om det föreligger mycket speciella skäl - och då efter ett särskilt beslut.
Fru talman! Detta är en oerhört svår fråga. Regeringen har gjort bedömningen att det här skall kunna vara möjligt. Samtidigt är det inte alldeles fritt fram. Vissa bedömningar skall göras i regeringens förordning om hur registren skall få se ut.
Fru talman! Jag förstår att Mariann Ytterberg ställer upp och försvarar regeringens bedömning. Men jag var ute efter att fråga hur Mariann Ytterberg gör bedömningen när hon läser detta. I viss mån gör man ju ändå en egen bedömning av om det hela är i linje med vad som är rimligt och om det kan vara meningen. Jag var litet intresserad av att veta om inte Mariann Ytterberg delar min uppfattning om att andemeningen egentligen måste vara att man inte får samköra register. Det skall vara något väldigt speciellt för att man skall få göra det. Det är den tolkning av den personliga integriteten som vi skulle kunna vara ense om.
Fru talman! Det är ju inte bara Leif Carlson och jag personligen som gör olika bedömningar här. Vi representerar grupper som gör olika bedömningar. Vi delar inte riktigt er tolkning av detta, utan vi anser att det går att förena med EG-direktivet.

Fru talman! Vad vi nu skall göra i dag är att anta vad som i verkligheten blir ett förvaltningspolitiskt program för staten. Propositionen baseras i första hand på förslag från den förvaltningspolitiska kommissionen och på förslag från Riksdagens revisorer. I propositionen anger regeringen fyra riktlinjer. För det första: Renodling av den statliga verksamheten genom omstruktureringar och omprövning av det offentliga åtagandet. För det andra: Utveckling av kompetens och kvalitet. För det tredje: Utveckling av resultatstyrning. För det fjärde: En effektivare informationsförsörjning. Man vill också från regeringens sida inrätta en ny myndighet för kvalitativ utveckling. Det här skulle man måhända kunna reagera mot, något som också har skett i några motioner, där vi säger att vi behöver väl ändå inte flera verk. Men å andra sidan säger man från regeringens sida att denna myndighet skall ersätta statens förnyelsefond. Därmed blir det alltså inte några fler myndigheter. Vi har inte velat motsätta oss detta. Vi delar också uppfattningen att det är viktigare att tydliggöra de befintliga bestämmelserna om de offentliganställdas rättsliga ansvar än att föranstalta om en ny utredning i detta hänseende. Där står vi i ett motsatsförhållande till den förvaltningspolitiska kommissionen och motionerna, men som sagt befinner vi oss i samklang med regeringen. Det gäller också upprättandet av en etisk kod. Vi tror inte heller på en sådan, utan tycker att det är bättre att trycka på de bestämmelser som finns. Däremot finner vi det vara hög tid att effektuera riksdagens många gånger fattade beslut om konsekvensanalyser. Många vackra ord har yttrats i den här kammaren om konsekvensanalyser, men det är inte så förfärligt mycket som har hänt. I det hänseendet, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen nr 3. Det är den enda reservation som jag yrkar bifall till, men vi moderater står självfallet bakom alla de reservationer där det finns moderata namn. Enligt propositionen skall statlig verksamhet i princip bedrivas i myndighetsform. Det är bra att man säger detta. Men man drar inte konsekvenserna av detta, för då borde man ju avyttra den statliga verksamhet som nu drivs i privaträttslig form. Om detta finns det en motion från Folkpartiets sida. I en reservation stöder vi kravet och vill också att man skall tillsätta en avvecklingskommissionen. Ledningsformer för de statliga myndigheterna har diskuterats alltsedan verksledningsbeslutet 1987. Själv deltog jag i den s.k. kommittén om förvaltningsmyndigheternas ledning, som avgav sitt betänkande 1993. Denna kommitté föreslog enrådighetsverk som huvudmodellen. Jag tror fortfarande att detta kanske är den bästa lösningen och står fast vid den uppfattning som jag hade redan då. När det gäller ställningstagandet i dag signalerar regeringen flexibilitet, och det kan kanske vara bra det också. Man vill ha kvar styrelser med begränsat ansvar, i några fall styrelser med fullt ansvar och naturligtvis också enrådighetsverk. Det är positivt att regeringen klart och tydligt säger att man inte vill återinföra intresserepresentation. Vi moderater efterlyser i de här sammanhangen strategier för användning av informationstekniken. Det är något som breder ut sig och som kommer att fortsätta att breda ut sig än mera. Men det finns inte några samlade strategier för hur man skall gå till väga. Vi vill också betona att den offentlighetsprincip som vi sätter så högt pris på inte är utformad med hänsyn till IT-utvecklingen, och det behövs nya överväganden på det här fältet. Vi märker praktiskt taget varje dag i den här kammaren hur två intressen står mot varandra. I det här fallet är det offentligheten, kravet på öppenhet, kontra den personliga integriteten. Inte minst i det senare hänseendet vill vi medverka till att man avverkar det statliga personadressregistret Spar. Detta utvecklar vi närmare i våra motioner och i våra reservationer. Till sist, fru talman: Detta är uppenbarligen det sista anförande som jag håller i denna kammare från denna talarstol. Jag har varit verksam i 16 år i riksdagen och tycker mig väl ha gjort min politiska värnplikt vid det här laget. Det har varit 16 år på ömsom gott, ömsom litet mindre gott. Under den första delen ägnade jag mig framför allt åt högskolor och universitet i utbildningsutskottet och har sedan kommit att i konstitutionsutskottet företräda mitt parti. Samtidigt har jag också under de senaste fyra åren, vilket i realiteten har tagit mellan en tredjedel och hälften av min arbetstid i anspråk, varit verksam och är fortfarande verksam i Europarådet. Inte minst ordförandeskapet i dess juridiska utskott tar åtskillig tid. Jag vill tacka mina utskottskamrater. Jag vill också tacka riksdagskollegerna för den tid som har varit liksom självfallet utskottskansliet och också våra talmän för deras oväld och deras skickliga hantering av denna ibland något bångstyriga församling. Med dessa ord tackar jag för mig.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 4. Den 17 december 1987 utgick ett pressmeddelande från Civildepartementet som nära nog fick Reuterskärmarna att darra av upphetsning. Det var regeringen som förkunnade ännu en satsning på den offentliga sektorns förnyelse. I en särskild kommentar framhöll civilminister Bo Holmberg att denna satsning "skall ses som ett led i regeringens arbete för ökad tillgänglighet och service i den offentliga sektorn". Vad var det då regeringen hade beslutat? Jo, att fem länsstyrelser skulle få nya telefonväxlar. Sådan var den socialdemokratiska förvaltningspolitiken för 10 år sedan; ingen fråga var för obetydlig för att den inte skulle föras upp till regeringen. Länsstyrelserna saknade t.ex., enligt regeringens bedömning, kompetens att själva besluta om sina egna telefoner. Inget beslut var heller för obetydligt för att inte Bo Holmberg kunde framställa det som ett led i socialdemokraternas omdaning av den offentliga sektorn. Det hela startade 1982 med att ett särskilt civildepartement inrättades. Påverkad av 80-talets charmoch servicekurser skulle nu den offentliga sektorn moderniseras. Det hela blev med tiden alltmer pinsamt. Den statliga Maktutredningen gjorde i sitt slutbetänkande 1990 en mycket kritisk utvärdering av den statliga förvaltningspolitiken, liksom statsvetaren Anders Melbourn i boken Bortom det starka samhället. Kjell-Olof Feldt sammanfattade i boken Alla dessa dagar den socialdemokratiska regeringens förnyelsepolitik på följande sätt: "Det departement som satt på den största penningpåsen, dvs socialdepartementet, rörde sig med en tröghet liknande snigelns. - När dessutom idéflödet från civildepartementet varken varit särskilt stort eller särskilt banbrytande, hade egentligen inte någonting av värde hänt." Det har flutit en hel del vatten under broarna mellan Riksdagshuset och Rosenbad sedan dess. Den nu föreliggande propositionen har en mer lågmäld ton och innehåller en hel del förslag som bidrar till en modernisering och utveckling av den statliga förvaltningen. KU har på flera punkter i enighet gjort ytterligare preciseringar. KU har också ett par förslag till tillkännagivanden till regeringen. Det är bra att det skett en tillnyktring i förvaltningspolitiken också på den punkten att man inte uppfattar begreppet "modernisering" så att den statliga förvaltningen skall kopiera allt det som med framgång tillämpas i näringslivet. Visst finns det saker som den offentliga sektorn kan lära av näringslivet och tvärtom. Men offentliga myndigheter och företag har olika uppgifter och verkar under olika förutsättningar. Vi kan aldrig skapa en effektiv förvaltning med stolta ämbetsmän om vi försöker göra dessa till kopior av näringslivets folk. Vi måste bygga en förvaltningspolitik utifrån de kännetecken som präglar en god myndighets och ämbetsmannatradition. Denna vår grundsyn är också utgångspunkten för reservation 4. Vi konstaterar där att vi delar regeringens uppfattning att myndighetsformen är lämpligast för den statliga verksamheten. Vi konstaterar också att det fr.o.m. den 1 januari i år inte längre får bildas några privaträttsliga subjekt inom statsförvaltningen utan regeringens medgivande. Vi vill gå vidare på den linjen och även se över alla privaträttsliga subjekt inom statsförvaltningen som bildats före denna tidpunkt. Syftet bör vara att så långt som möjligt avveckla, avyttra eller ombilda dessa bolag, stiftelser osv. För detta ändamål bör en särskild avvecklingskommission tillsättas. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om reservation nr 1. Regeringen föreslår alltså att en särskild myndighet för kvaltitetsutveckling inrättas. Motiven för detta är ytterst oklara. Vi anser att det i första hand bör vara varje myndighet själv som skall ansvara för de kvalitetsfrågor som den föreslagna myndigheten är tänkt att handha. Om det nu skulle behövas någon särskild stabsmyndighet som stöd för regeringen finns ju redan t.ex. Statskontoret, som utan större svårigheter skulle kunna anförtros den uppgiften. Nej, jag tror nog att jag vet var skon egentligen klämmer. Det är naturligtvis så att regeringen har behov av någon tillräckligt glansfull post i statsförvaltningen för att placera någon politiker eller politisk tjänsteman från ett lämpligt parti som är på väg att avgå. Eftersom jag ännu inte har kunnat lista ut vem denna person är - och därför inte vet om han eller hon skulle göra mindre skada som chef för den här tilltänkta myndigheten än på någon annan post i livet - yrkar jag tills vidare avslag på förslaget om att inrätta en ny myndighet.

Herr talman! I det här betänkandet tas det upp en rad frågor om förvaltningspolitik, om det statliga kommittéväsendet osv. Jag har varit enig med utskottsmajoriteten i de allra flesta avseenden. Dock har jag tillsammans med andra anmält särmeningar i tre hänseenden.

Vi tycker att s.k. enrådighetsverk och sådant skall vara undantag. Jag har också kunnat enas med Folkpartiet och Centerpartiet i en bedömning. Jag delar i och för sig kanske inte den något konspiratoriska tankegången beträffande varför man vill tillskapa en ny myndighet. Men det är att överbyråkratisera om man skapar en särskild myndighet som skall se till att kompetens och modernisering äger rum i andra myndigheter. Det låter litet grand som skildringen i Röda rummet av ämbetsverket för utbetalning av ämbetsmännens löner. Jag tycker att det är en överflödig konstruktion. Kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning skall varje myndighet och varje myndighetsledning eftersträva och sköta på egen hand. Ett i någon mening logiskt, klokt eller vettigt motiv för att skapa en särskild myndighet med en sådan allmän uppgift är det svårt att finna. Min tredje avvikande mening har jag också ihop med nämnda liberala partier. Det är en vänsterliberal koalition, kan jag tänka mig, i det här fallet. Det gäller bisysslor för höga offentliganställda tjänstemän. Det handlar ju om människor som ofta har en sådan tjänsteställning att de har en ganska fri disposition av sin arbetstid. Man har redan av det allmänna en tämligen - och ibland mycket - hög lön. Man kan under denna arbetstid åta sig konsultuppdrag, föreläsningsverksamhet och annat för att dryga ut sina inkomster på ett ibland inte oväsentligt sätt. Reglerna för detta bör nog ses över för att skapa en ordentlig kontroll och ett ordentligt regelverk. Skall man eftersträva statstjänstemän vilkas oväld inte skall få ifrågasättas gäller det nog att ha en tydlighet när det gäller regler om bisysslor och regler som begränsar dessa bisysslor. Med detta, fru talman, kan jag instämma i yrkandet om bifall till reservation 1. Jag vill också yrka bifall till reservation 2. Reservation 6 står jag naturligtvis helt bakom, men för vinnande av tid i någon mån kan vi avstå från votering på den punkten eftersom vi ändå känner att Centern och Vänstern tillsammans är mindre än övriga partier i riksdagen.

Herr talman! När man så här under vackra försommarkvällar försöker tränga in i alla aspekter av en sådan här proposition är det väl nästan så att man önskar att det handlade om fem telefonväxlar. Det skulle vara något enklare. Utskottets betänkande handlar ju om regeringens proposition om statlig förvaltning i medborgarnas tjänst samt förslag från Riksdagens revisorer. Propositionen anger riktlinjer för en fortsatt utveckling av den statliga förvaltningen. Denna förvaltning skall uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet, effektivitet, demokrati, tillgänglighet och tillmötesgående. Utvecklingsarbetet skall inriktas på att den statliga verksamheten skall renodlas, att kompetens och kvalitet skall utvecklas, att resultatstyrningen skall vidareutvecklas och att informationen skall effektiviseras och göras tillgänglig till rimliga priser. Vi socialdemokrater anser att det här är en väl genomtänkt och viktig proposition vars förslag kan medverka till att vinna tillbaka medborgarnas förtroende för den statliga förvaltningen. Diskussionen inom konstitutionsutskottet har präglats av viljan att i största möjliga samförstånd söka bidra till denna utveckling. I betänkandet gör ett enigt konstitutionsutskott tre tillkännagivanden. Det gäller först revisorernas synpunkter på kommittéväsendet och dess roll samt på kommittéernas arbete. Utskottet gör också ett tillkännagivande med anledning av en miljöpartimotion vad gäller bättre balans mellan manliga och kvinnliga ordförande och sakkunniga. Vidare anser ett enigt utskott, med anledning av motioner från c, fp och v, att medborgarnas åsikter om och klagomål på verksamheten bör tillmätas stor betydelse vid utvärderingen. Herr talman! Jag tror att även mina värderade utskottskolleger från de övriga partierna delar min uppfattning att det är en bra proposition och ett bra betänkande, även om de givetvis inte delar majoritetens uppfattning i alla delar. Därom vittnar de 13 reservationerna och det särskilda yttrandet. Jag avser inte att ta kammarens alltmer bristande tid i anspråk för att närmare kommentera varje reservation. En del rör mer tekniska och praktiska lösningar. Andra reservationer är uppföljningar av i kammaren tidigare debatterade och avgjorda frågor, t.ex. det s.k. SPAR-registret. Att Moderaterna och Folkpartiet vill ha en särskild avvecklingskommission för att avveckla statlig verksamhet är ju inte heller förvånande. Det följer tidigare krav som de tidigare har framfört när det gäller den verksamheten. En fråga som har vållat något mer delade meningar är förslaget att inrätta en särskild myndighet för kvalitetsutveckling som skall ersätta Statens förnyelsefond. Jag har stor respekt för reservanternas, dvs. Folkpartiets, Centerns och Vänsterpartiets, synpunkter att denna kompetens bör finnas inom de enskilda myndigheterna. Jag delar uppfattningen att det är rimligt och självklart att den kompetensen skall finnas hos enskilda myndigheter. Jag har dock, liksom utskottsmajoriteten, kommit fram till att det kan vara värt att pröva en modell med en särskild myndighet med ansvar att skapa en gemensam policy och att föra utvecklingsarbetet framåt. Jag tror att det kan vara värt att i en sådan stor verksamhet ha en instans som har ett övergripande ansvar och som kan gå i bräschen för det arbetet. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. I motsats till Birger Hagård har jag åtminstone en förhoppning om att jag skall komma tillbaka till riksdagen under nästa mandatperiod. Om jag inte gör det beror det förmodligen på att vi har förlorat majoriteten.

Herr talman! Skälet till att jag ställer upp i den här debatten är att jag har medverkat till två motioner som behandlas i detta betänkande. Den första handlar om myndigheternas delårsredovisningar. Motionen är skriven utifrån den erfarenhet som jag har av arbete i Folkhälsoinstitutets styrelse och Forskningsrådsnämnden och tidigare i Gentekniknämnden och i Institutet för framtidsstudier. Det merarbete som dessa delårsrapporter förorsakar utan att, tror jag, ge åsyftad effekt för dessa myndigheter, nämligen att öka styrningen av verksamheten, kostar ganska mycket resurser när man skall dra ihop folk i styrelsen för att sätta namnen på dessa dokument. Visst är det viktigt att följa upp verksamheten, men det är viktigt att göra det med urskillning. Systemet är också att se som en misstroendeförklaring till verkscheferna som har det ekonomiska ansvaret. Jag kommer att följa detta vidare och försöka få en uppfattning om vad detta kostar. Socialministern fick tidigare i dag en fråga angående behovet av medel till Amningshjälpen, en organisation som får stöd från Folkhälsoinstitutet och som har blivit av med ett belopp som inte är särskilt stort men som är mycket viktigt för den myndigheten. Jag kände att de pengar som vi lägger ned på delårsredovisningar kanske hade gjort bättre nytta för denna organisation. Men detta tänker jag gräva vidare i till nästa år. Det andra ärendet gäller propositionen om Förvaltningshögskolan. Jag stöder den reservation som Folkpartiet har skrivit om avslag på detta förslag, trots att jag faktiskt förra året väckte en motion om en högskola för högre tjänstemän och blivande chefer. Men jag gjorde det utifrån vad jag hade sett i Frankrike. Där hade man en helt annan verksamhet än den som föreslås i denna proposition. Det verkar som om regeringen väcker förslag utan att se efter vad man gör internationellt och dra erfarenheter av det. Om regeringen gjorde det tror jag att den skulle överlämna andra förslag. Detsamma gäller det som man skriver så fint under rubriken Förvaltningsetik. Men sedan står det bara som ett ord och inte vad man avser. Återigen har man inte tittat vad som görs internationellt. Om jag är rätt underrättad har man från regeringen t.o.m. tackat nej till att medverka i OECD:s arbete kring just förvaltningsetiken. Det tycker jag är beklagligt. Det görs nämligen mycket utomlands. Det har vi redovisat i en sexpartimotion som utskottet har behandlat. I USA finns det en särskild US Office of Government Ethics. I Storbritannien har man en särskild institution som arbetar med dessa frågor. Man har Lord Nolans utredning för det brittiska parlamentet som innehåller mycket läsvärt. I polen pågår arbete. Där är man mer inriktad på korruption som ett problem. I Tyskland pågår också ett intensivt arbete. I Australien, Norge, Finland och inom OECD och Europarådet pågår också arbete. Det finns alltså en hel del kloka tankar att hämta om man vidgar blicken och ser utanför detta lands gränser. Med detta ber jag att få tacka för ordet.

Herr talman! Titeln på betänkandet, Förstärkt samordning inom riksdagsförvaltningen, säger vad ärendet i huvudsak handlar om. Jag vill bara stryka under att konstitutionsutskottet för sin del har tyckt att detta är ett steg i rätt riktning. Man kommer ifrån en organisation som har funnits tidigare och som har varit splittrad. Även om man har lyckats hantera problemen väl under åren är det klart att det är ett steg framåt att få mer samordning. Därutöver har konstitutionsutskottet föreslagit att man skall slå fast att det behöver göras en översyn av den parlamentariska ledningen av riksdagens arbete och förvaltning och att det bör ske snarast och att man därmed hoppas kunna få ännu större samordningsfördelar. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Detta ärende rör ett problem som har aktualiserats. Det handlar om att Sverige inom Europarådets parlamentariska församling under en övergångsperiod med nuvarande regler får ett mindre inflytande än man skulle behöva ha och också om att framstående ledamöter av riksdagen som tjänstgör i Europarådets parlamentariska församling den höst de lämnar riksdagen inte kan fullfölja de uppdrag som de har. Utskottet anser att det finns god anledning att se till att det problemet undanröjs, och vi har hittat en ganska enkel lösning på detta, och vi hoppas att vi därmed har röjt undan detta problem. Herr talman! Jag noterar att detta är det sista betänkandet från konstitutionsutskottet som behandlas under denna mandatperiod. Det gör att jag gärna skulle vilja säga några ord om utskottet och om några av dess ledamöter. Jag skall försöka göra det inom ramen för den talartid som jag har äskat för detta ärende. Konstitutionsutskottet, som jag själv haft förmånen att under ett år tillhöra - dessutom har jag varit dess ordförande under det här halvåret - är ett utskott som har en mycket god och öppen atmosfär, ibland mycket livlig och stimulerande på det viset. Vad som nu händer är att ett stort antal framstående personer i utskottet själva har valt att lämna riksdagen. Det gäller en rad veteraner som har gjort stora insatser i riksdagen och i konstitutionsutskottet och som i och med denna mandatperiods avslutning lämnar riksdagen. Det är möjligt att det blir fler av oss som gör det, som Frank Lassen antydde. Vi får väl se vad väljarna hittar på. De som jag nu talar om är ordinarie ledamöter i utskottet som självmant har valt att lämna det hela. Med tanke på tidsbristen vill jag i detta sammanhang bara rikta ett varmt tack till Margitta Edgren, Catarina Rönnung och Kurt Ove Johansson. Om jag räknat rätt har de suttit i riksdagen i ungefär 125 år tillsammans, så det är ingen obetydlig erfarenhet som utskottet och riksdagen i höst förlorar. Det är svårt att se hur den kan ersättas. Jag tror inte att någon av dem som här nämnts tar illa upp om jag speciellt säger några ord om Kurt Ove Johansson. Jag hoppas att han hör detta. I annat fall får han väl sedan läsa det i protokollet. Kurt Ove Johansson är sedan fyra år tillbaka utskottets vice ordförande. Han har tillhört riksdagen i 22 år. Samtliga 22 år har han varit antingen suppleant eller ledamot i konstitutionsutskottet, och han har gjort mycket stora insatser inom det konstitutionella området. Det betyder dock inte att jag alltid haft samma uppfattning som han. Det finns ett antal exempel på motsatsen men jag skulle gärna till kammarens protokoll vilja fästa mitt personliga varma tack för det goda samarbete som jag har haft med Kurt Ove Johansson.

Herr talman! Konstnärernas villkor heter det betänkande som är den här mandatperiodens sista manifestation från kulturutskottet, bortsett från uppskovsbetänkandet. Betänkandet bygger på proposition 1997/98:87 Konstnärernas villkor, som i sin tur är en vidareutveckling av den kulturpolitiska propositionen förra riksdagsåret. Under mellantiden har tre olika utredningar avlämnat sina slutbetänkanden. Dessa har legat till grund för propositionen. Dessvärre har vissa förslag i betänkandet Arbete åt konstnärer från Konstnärliga arbetsmarknadsutredningen stannat kvar i regeringens skrivbordslådor. Det är beklagligt att riksdagen inte har beretts möjlighet att i ett sammanhang ta ställning till utredarens samtliga förslag. Huvudinriktningen avseende de åtgärder som regeringen föreslår framgår av den inledande sammanfattningens 32 rader. Där förekommer "stöd" och "inkomst" bara nämns sex gånger. Ändå anges det i propositionen att målet för statens insatser för konstnärerna bör vara att skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete. Vissa åtgärder bör dessutom vidtas för att begränsa mottagargruppen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder på kulturområdet, tillägger man. Detta försiktiga påpekande är den enda tydliga reaktionen på en bedömning som görs av Konstnärliga arbetsmarknadsutredningen, som har kommit fram till att ungefär en tredjedel av dem som är inskrivna vid arbetsförmedlingarna som arbetslösa konstnärer i första hand borde söka sin försörjning på den ordinarie arbetsmarknaden. Regeringen har, trots att man i olika formuleringar visar att man nog delar den bedömningen, inte tagit fasta på de konkreta förslag som lämnats av utredningen. Man bara konstaterar att åtgärder bör vidtas, och man informerar riksdagen om sin avsikt att ge AMS i uppdrag att vidta sådana åtgärder. Herr talman! Denna initiativlöshet är uppseendeväckande mot bakgrund av att de siffror som utredningen har tagit fram visar att 25 % av statens totala satsningar på konst sker via arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadsutskottet pekar i sitt yttrande till kulturutskottet på att konstnärerna som yrkesgrupp motsvarar 0,6 % av arbetskraften. Dessa 0,6 % lägger beslag på 2 % av arbetslöshetsersättningen och 2,5 % av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det är runt tre respektive fyra gånger mer än andelen av arbetskraften. Åtgärderna leder inte heller till att konstnären befäster sin ställning på arbetsmarknaden. Av 5 000 1993 var 50 % tillbaka i arbetslöshet efter sex månader, 60 % efter ett år och 80 % efter fem år. Detta framgår av utredningen. För oss moderater är det här inte acceptabelt. Givetvis skall ingen behöva avstå från att uttrycka sig i konstnärliga former. Ingen skall heller förhindras att erbjuda resultatet av sitt konstnärliga skapande till allmänheten och ta betalt för det. Lika naturligt är det att stat och kommun uppträder som beställare och köpare. Däremot är det inte, som vi säger i vår kommittémotion, rimligt att alla som önskar bedriva någon form av konstnärlig verksamhet också skall ha rätt till ett offentligt finansierat stöd. I ett positivt kulturklimat måste det finnas plats både för professionella konstnärer och för amatörer, även om gränsen många gånger är flytande och svår att fastställa. Även om vi på vissa punkter kan dela regeringens och utskottsmajoritetens uppfattning om de detaljförslag som framförs har vi vid en samlad bedömning kommit fram till att regeringens förslag bör avslås. Ytterligare ett skäl till detta är - som vanligt, skulle jag nästan vilja säga - att de ekonomiska konsekvenserna inte kan bedömas fullt ut förrän i samband med en eventuell socialdemokratisk budgetproposition hösten 1998. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 Jag övergår så till att utveckla några av de tankegångar som ligger bakom vårt ställningstagande. För det första: Många konstnärligt verksamma är småföretagare. De möter samma problem som småföretagare i andra branscher när det gäller t.ex. skatter, avdrag och periodiseringar samt hur man skall leva upp till olika regler och bestämmelser. Det innebär att de förändringar som vi föreslår för att underlätta företagandet i Sverige också kommer konstnärerna till del och på ett påtagligt sätt kan bidra till att de kan basera sin försörjning på utfört konstnärligt arbete. För det andra: Vi föreslår olika metoder för att stimulera efterfrågan, utöver de som består i att stat och kommun på sedvanligt sätt uppträder som beställare. Kommunernas upphandling av gåvor skulle kunna ge en påtaglig inkomstförstärkning för lokala konstnärer och konsthantverkare. Att behandla företags och institutioners inköp av konst och konsthantverk på samma sätt som andra löpande inköp, dvs. att medge rätt till avdrag för kostnaderna, skulle innebära en värdefull stimulans. Även KRO har varit inne på liknande tankegångar men fått beskedet att det inte går eftersom konst inte sjunker i värde. En effektiv utställningsverksamhet är viktig för konstnärer inom bild och formområdet. Fler utställningslokaler kan vara en metod men de etablerade galleristernas roll skall inte underskattas. Ett rättvisare system för beräkning av moms skulle kunna betyda att de kan erbjuda ökade försäljningsmöjligheter. De kan också genom sina erfarenheter vara till god hjälp vid olika marknadsföringsinsatser. För det tredje: Ett viktigt steg mot att göra det möjligt att basera sin försörjning på ersättning för utfört arbete är att konstnärer i större omfattning själva får behålla den ersättning som deras konstnärliga arbete gett upphov till. Enligt KRO:s organ Konstnären nr 2, 1998 fördelar Författarfonden 35-40 miljoner kronor av de 107 miljoner kronor som biblioteksersättningen utgör som ersättning på grundval av lån av författarens böcker. Resten utdelas som bidrag och stipendier. 1997. BUS, som svarar för fördelningen av den individuella visningsersättningen, fördelar 10 miljoner kronor. Av Konstnärsnämndens medel kan bara en mycket liten del anses utgöra ersättning för utfört arbete, medan merparten är i form av bidrag eller stipendier som fördelas på basis av "konstnärlig kvalitet, konstnärlig aktivitet och behov av ekonomiskt bidrag". Av STIM:s årsredovisning kan man utläsa att av de 818 miljoner kronor som influtit år 1997 har 720 miljoner kronor i någon form tillfallit upphovsmän och rättighetshavare i Sverige och i utlandet. Vi har i vår motion uttryckt oro för att den föreslagna ersättningen för utlåning av fonogram skall fördelas efter samma principer som biblioteksersättningen. Slutligen vill jag under denna punkt framhålla vår tveksamhet inför att överlämna förvaltningsuppgifter till korporativa organ. Vi bedömer risken för att medlemskap i de olika konstnärsorganisationerna kan komma att påverka en konstnärs möjligheter att få del av ersättningarna som mycket stor. För det fjärde: Förslaget om en tredje anställningsform inom teatern anser vi borde ha fått vila tills de olika initiativ till samarbete mellan olika teatrar som finns har hunnit utvärderas. Nya och flexibla anställningsformer som anpassas till de lokala eller regionala förhållandena kan kanske visa sig väl så framgångsrika som den nya anställningsformen. De kan också komma att visa sig mer långlivade än de ett och ett halvt år som försöksverksamheten avses omfatta. För det femte: Vi delar helt uppfattningen att det är viktigt med effektiva former för arbets och uppdragsförmedling på det konstnärliga området. Centrumbildningarnas roll är viktig, men de måste kompletteras med andra aktörer. Inom speciellt musikområdet finns många som aktivt verkar för att sammanföra konstnärer och arrangörer, och jag har också stött på en virtuell organisation, www.kulturpool.se, där konstnärer av olika slag kan presentera sig på Internet och visa sin konstnärliga verksamhet. Personaluthyrningsbranschen är en av Sveriges snabbast växande och skulle säkert också kunna göra en insats inom kulturområdet. Herr talman! Slutligen vill jag kort beröra de fyra moderata reservationer som jag inte avser att yrka bifall till. Reservation nr 22 handlar om att momslagstiftningen inom kulturområdet inte är rättvis, att vissa försäljningsformer missgynnas. För att kunna ge fler konstnärer möjlighet att basera sin försörjning på ersättning för utfört konstnärligt arbete är det viktigt att samma regler gäller oberoende av försäljningsform. I reservation nr 23 begär vi ett tillkännagivande om att kravet på momsdeposition vid tullhantering i samband med temporär import av konst måste upphävas. Vi vill att Generaltullstyrelsen snabbt ändrar föreskrifterna så att konst från länder utanför EU skall kunna visas för en svensk publik utan den belastning på utställarens likviditet som momsdepositionen innebär. Regeringen har även i den nu behandlade propositionen uttryckt sin vilja att verka för ökat internationellt kulturutbyte, men orden stämmer dåligt med handlingen på denna punkt. Reservationerna 24 och 25 handlar om en av Sveriges snabbast växande exportbranscher, nämligen musikindustrin. Två åtgärder efterlyses, dels att Exportrådet ges i uppdrag att lyfta fram musikföretagen i samband med olika utlandssatsningar, dels att de svenska beskickningarnas uppdrag att underlätta och främja svensk export i större utsträckning inriktas mot musikindustrin. Herr talman! Jag har inget ytterligare yrkande.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

Regeringen har föreslagit att några namngivna organisationer mer eller mindre skall ha rätt att föreslå vilka ledamöter som skall ingå i Konstnärsnämndens styrelse, och då utses också dessa personer. Jag tycker att regeringen ensam skall ha rätt att tillsätta Konstnärsnämndens styrelse. Visserligen skall man kunna rådgöra och inhämta synpunkter från ett flertal organisationer, men själva avgörandet skall ligga hos regeringen. Som majoriteten har föreslagit får vissa organisationer nu rätt att placera personer på dessa styrelseposter. Det tycker vi är fel. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 20. Ett flertal gånger har riksdagen behandlat motioner som syftat till att få till stånd ett rådgivningscentrum för yrkesdansare. Tanken har varit att dansares karriär, som slutar redan vid 35 års ålder, skall kunna överföras till något annat område, och då behöver dansarna professionell hjälp för att hitta sådana möjligheter att ägna sig åt annan verksamhet. Då har nog motionärernas syfte ofta varit att man skulle få till stånd ett centrum med egna resurser. Nu har utskottet enats om att försöka stimulera regeringen att uppdra åt något arbetsförmedlingskontor att åta sig detta ansvar. Då tror vi att det kan bli ett resultat som kommer att uppskattas av dansarna, så att alla yrkesdansare runt om i Sverige vet om att de kan söka sig till ett visst arbetsförmedlingskontor där det finns kompetens och intresse för att ägna kraft åt att hjälpa dansaren. En motion, Kr12, som har väckts av socialdemokraten Ingemar Josefsson, har fått en förnämlig behandling av utskottet. Den har nämligen tillstyrkts och får ett tillkännagivande till regeringen till följd. Det gäller stöd till Arkivet för ljud och bild, ALB, och Stiftelsen Filmform. Dessa organisationer har redan stöd för produktion av experimentell film och videokonst. Men när produktionen väl är gjord och man är glad och stolt över sin framgång då finns det inte resurser att informera om detta. Det blir därför inte den spridning som man hade hoppats. Nu har ett enigt kulturutskott talat om för regeringen att vi vill att man skall ge tillräckligt stöd för att denna verksamhet skall kunna fortsätta. Det gör vi med stor glädje, inte minst med hänvisning till att vår värderade kulturminister vid en tidigare debatt här i kammaren konstaterade att varje gång som riskdagen gör en ändring i regeringens förslag blir det till det bättre. Därför hade det varit roligt att kunna glädja kulturministern med detta. Men eftersom hon inte är här kan jag inte säga det direkt till henne. Men vi har fått försäkringar från Kulturdepartementet om att man lusläser våra protokoll. Då vet jag ju att detta uppmuntrande förslag från kulturutskottet kommer att nå departementet.

Herr talman! Konstnärernas villkor behöver förbättras. Vänsterpartiet delar regeringens uppfattning att konstnärernas försörjning måste baseras på utfört arbete, vilket också övriga talare här har hållit med om. Därför måste vi komma till rätta med de strukturella problemen och med den överetablering av konstnärer som finns på arbetsmarknaden. Det är tydligt att det finns en motsättning mellan arbetsmarknadspolitikens mål om ambitionen om antalet sysselsatta och kulturpolitikens mål om mångfald, förnyelse, oberoende ställning och kvalitet inom kulturlivet. Propositionens stödåtgärder är lovvärda. De är också ett steg i rätt riktning. Arbetsmarknadsutskottet och kulturutskottet har också haft en gemensam hearing om utredningen Arbete åt konstnärer som ligger till grund för propositionen. Det är definitivt ett steg i rätt riktning, anser jag. Kulturarbetaren står aldrig sysslolös. Däremot är en kulturarbetare ofta inkomstlös på grund av att efterfrågan på hans eller hennes verk stadigt har minskat med den försämrade ekonomi som finns i samhället i stort och den depression som också finns på grund av arbetslöshet och maktlöshet hos våra invånare. Dåliga ekonomiska förutsättningar i kommuner, stat och landsting har ju försämrat den offentliga upphandlingen av kultur. En av de viktigaste insatserna för en levande kultur, för demokrati och för konstnärerna som grupp är just att förbättra främst kommunernas ekonomi. Det ger ju möjligheter för skolor, förskolor, äldrevård m.fl. att satsa på kultur och främja individen och samhället i stort. Forskning har visat att vi mår bra av kultur. Kultur är en källa till att söka en identitet. Kultur stimulerar den demokratiska utvecklingen och ger möjlighet för fler att uttrycka sig och använda sin yttrandefrihet oavsett vilken kommunikationsmetod som man använder. Tal, skrift, bild, rörelse, lukt, smak - allt kan användas för att uttrycka sig och kommunicera. Inom kulturen ställs frågan: Varför ser samhället ut som det gör? Hur och varför? Om vi ser kan vi förstå. Vi kan också göra någonting åt problemen. Vi kan förändra. Den stora utmaningen är därför att se och att handla. Det som genomsyrar politiken i dag är i stort sett budgetnedskärningar, krav på större individuellt, lokalt deltagande och ansvar samtidigt som vi påverkas av marknadens krafter och måste ta hänsyn till dem. För att förändra detta mönster kan vi använda kultur som ett verktyg, en drivkraft i utvecklingen i integrationen mot ett mer rättvist och demokratiskt samhälle med en rättvisare fördelning när det gäller tid, makt, resurser och ekonomi. Kultur skänker tanken flykt, ger röst åt hoppet och kraft att förändra. Det tror jag att alla som värnar kulturen i grunden är rätt så överens om. Den här propositionen, liksom en del andra propositioner som har kommit den senaste tiden, är utformade på det viset att regeringen återkommer i budgeten med de skarpa förslagen om hur pengarna i detalj skall fördelas mellan olika verksamhetsområden. Vi får hoppas att ramen blir större än planerat och inte i enlighet med den hotbild som finns. Det är en hotbild som med en borgerlig regering kan göra ramen på kulturområdet mindre. Det skulle innebära att satsningar på just kulturområdet skulle kunna frysas inne. Vänsterpartiet har en ram på kulturområdet som är 250 miljoner större än nuvarande regerings ram. Vi har en ram som är drygt 700 miljoner större än det parti som har minst utrymme till kultur, Moderaterna, så höger eller vänster spelar faktiskt roll i valet om man skall satsa på kultur eller inte. Vänsterpartiet har till betänkandet fogat nio reservationer. Alla innebär givetvis förbättringar. Jag hoppas att regeringen också tar till sig alla de förslag som vi har lagt fram. Innan jag går in på dem vill jag först bara nämna något om Vänsterpartiets småföretagarpolitik. Det är med anledning av att moderaterna också tog upp just den frågan. Många kulturarbetare är just småföretagare. Vänsterpartiet vill förenkla för småföretagare i deras yrkesutövning. Vi har därför i andra sammanhang lagt fram följande förslag. Företag med max tio anställda behöver inte betala sjuklön. Vi vill förändra utlåningspolicyn hos bankerna för att underlätta lån för småföretagare. Vi vill införa ett statligt räntestöd vid investeringar för företag med mindre än 50 anställda. Vi vill stärka det kvinnliga företagandet genom ett nationellt resurscentrum för kvinnligt företagande. Vi vill öka efterfrågan på varor och tjänster genom att förbättra kommunernas och landstingens ekonomier. Inga egenavgifter på de första intjänade 40 000 kronorna skall man behöva betala. Vi vill slopa arbetsgivarinträdet för företag med mindre än fem anställda. Vi vill generellt ha lägre arbetsgivaravgifter. Man kan säga att Vänsterpartiets småföretagarpolitik värnar också kulturarbetarna. Herr talman! I reservation 5 lyfter vi fram bibliotekens roll som utställningslokal. Vi anser att det är viktigt att biblioteken arbetar med att nå nya publikgrupper. Ett sätt att göra det är att använda biblioteken som utställningslokal. Många bibliotek har redan i dag utställningslokaler. Det finns bibliotek som också fungerar som museum. Därför skulle man kunna utveckla just biblioteken till att innehålla många olika former av kultur. Vi tycker att biblioteken bör stimuleras, och vi har därför föreslagit att även bibliotek som bedriver utställningsverksamhet skall få möjlighet att söka verksamhetsbidrag för film och formkonst. I reservation 7 säger vi att fonogramersättning skall införas. Vi delar alltså regeringens uppfattning. Men vi vill att den skall utvidgas till att innefatta samtliga bibliotek som omfattas av bibliotekslagen. Reservation 10 handlar om en tredje anställningsform till teatern. Vi anser att det är ett mycket lovvärt initiativ. Men vi anser att försöksperioden skall utökas från ett och ett halvt år till tre. I reservation 11 säger vi också att den tredje anställningsformen efter positiv utgång även bör innefatta andra konstformer. I reservation 21 tar vi upp ett förslag om inrättande av regionala konstnärsråd. I reservation 26 lyfter vi fram amatörkulturen och möjligheterna till egna initiativ och samverkan med professionella utövare så att samverkansformerna skall kunna utvecklas och fördjupas mellan amatörkulturlivet och de etablerade tonsättarna och dramatikerna. I reservation 27 lyfter vi fram invandrarnas situation och möjligheter att förstå det svenska samhällets struktur. Vi vill ge stöd och hjälp till dem att kunna bilda föreningar. Det är viktigt att invandrare ges möjlighet att verka på lika villkor som svenskar i kulturlivet. Jag vill också avslutningsvis, herr talman, beröra reservation 15 från Miljöpartiet och Centern. På det avslutande justeringssammanträdet bildades det en majoritet för att även studieförbunden och folkparkernas förmedlingsverksamhet skall omfattas av den nya stödformen för förmedlingsverksamhet. Den här majoriteten hade bildats i utskottet utan förslag eller medverkan från vår sida. Reservanterna anför att de inte vill medverka, innan det är klargjort hur stora resurser som skall ställas till verksamhetens förfogande, till att nu besluta om huruvida stödet till förmedlingsverksamheten skall omfattas av fler. Jag vill med anledning av det här säga så här: Vi förbehåller oss rätten att i budgetpropositionen när prislapparna skall fastställas på förslagen i det här betänkandet göra våra avvägningar och prioriteringar och driva igenom vår uppfattning om fördelningen om den inte överensstämmer med regeringens. Det handlar inte enbart om förmedlingsverksamheten i enlighet med reservation 15, utan om allt i det här betänkandet. Det här betänkandet är, som de flesta andra som har lagts fram, fyllt av förslag utan prislapp. Det är också på flera punkter än den här som utskottet vill gå längre än regeringen bl.a. vad gäller dansares yrkesbyte och dokumentation av svenska konstverk på film och rådgivning om sådan konst. Vi vill också ha ett nationellt centrum för folkmusik. Alla förslag är bra. Men nu är det upp till regeringen att anslå medel så att det som utskottet vill går att genomföra på ett bra sätt. Annars har man faktiskt ingen majoritet för sina förslag. Så enkelt är det. Vi i Vänsterpartiet står bakom samtliga våra reservationer som vi har lagt fram i utskottet. Men enligt min bedömning finns det ingen anledning att i dag yrka och votera på någon av dem. Vi återkommer i och med budgetbehandlingen i höst. Jag hoppas och önskar att alla som värnar kulturen får en skön och varm sommar. För er andra kan det gärna regna.

Herr talman! Det låter ju mycket lovvärt, Marianne Andersson, om det skulle vara på de viset. Men i de rambudgetar som de olika partierna har lagt ser vi att moderaterna ligger betydligt lägre än övriga borgerliga partier. Nu när Vänsterpartiet i opinionsundersökningarna är tredje största parti och förmodligen både Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna kommer att vara ganska små partier i en borgerlig regering, ser jag faktiskt hotet som rätt så överhängande att det blir nedskärningar i kulturbudgeten om det skulle bli en borgerlig regering. Det är väl återigen en uppmaning till väljarna: Tänk på att Vänsterpartiet har en betydligt högre ram än vad regeringen har i sitt budgetförslag till kommande år.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

Men jag ser att den risk eller möjlighet som finns vid en borgerlig regering är att moderaterna är det största partiet, liksom det är ett socialdemokratiskt parti som är det största vid en socialistisk regering. Jag tror att i en borgerlig regering skulle övriga partier i så fall ha precis lika mycket inflytande som Vänsterpartiet har i en socialistisk regering. Det är möjligt att man kommer att fortsätta på samma väg som hittills med hoppande majoriteter. Jag kan ändå garantera väljarna att om det blir en socialistisk regering så kommer det inte att bli neddragningar i kulturbudgeten.
Värderade talman! Det här är inte tillfället för någon stor ideologisk debatt om kulturpolitiken. Jag tycker ändå att ett yttrande från Charlotta Bjälkebring om farhågor inför en borgerlig politik i kultursammanhang inte kan få stå helt obemött. Därför begärde jag ordet. Kulturpolitiken är ju faktiskt det område i riksdagens ärenden som har störst överensstämmelse mellan partierna. Det är sällan som vi har uppslitande debatter om kulturfrågorna. Den ena kulturministern efter den andra har genomfört försvar för kulturområdet. För en folkpartist känns det angeläget att i det här sammanhanget nämna både Jan-Erik Wickström och Birgit Friggebo, som skötte Kulturdepartementet under ett antal år. Jag tror faktiskt att dåvarande Vänsterpartiet kommunisterna ställde upp på de allra flesta idéer som vi hade. Det finns naturligtvis en viss hotbild när det gäller en borgerlig kulturpolitik om vi skulle gå efter de förslag som vi har presenterat här nu. Det har vi haft debatt om tidigare, så jag skall inte ta upp det nu. På visst sätt kan jag dock förstå Charlotta Bjälkebring om hon markerar att skiljelinjen inom svensk kulturpolitik går mellan Moderata samlingspartiet och övriga partier. Jag kan känna viss sympati för det. Men när det väl blir en regering med inflytande från de borgerliga partierna är jag alldeles övertygad om att samma överensstämmelse som vi har haft hittills skall gälla även i fortsättningen. Där ser jag inte Moderata samlingspartiet som något hot.
Herr talman! Uppenbarligen delar inte Carl-Johan Wilson och jag samma hotbild. Jag tror att det blir en betydligt annorlunda verklighet för ett borgerligt parti i en flerpartiregering ihop med moderaterna när det gäller att stå upp för sin politik. I kulturutskottet har vi en god anda, det håller jag med om. Alla vi som sitter i kulturutskottet värnar kulturen och kulturpolitiken. Men om det sedan skall ställas i styrkeförhållande till andra politiker i andra utskott tror jag inte att kulturpolitikerna har en så stor makt och så stort inflytande när det gäller att värna kulturpolitiken som vi har i dag med en så stor majoritet för att inte skära ned på kulturområdet.

Tack, herr talman! Vi har att diskutera konstnärernas villkor. Flera utredningar ligger till grund för detta betänkande. Det handlar om konstnärens relation till AMS, konstnärens möjlighet att leva ett ekonomiskt drägligt liv på sitt arbete och tonsättarens och musikerns möjlighet att få relevant ersättning för bruk av sitt verk. Jag och Miljöpartiet tycker att det är bra att olika problembilder lyfts fram och att några förslag till förbättringar föreslås. Men det är lång väg kvar att vandra för att nå huvudlinjen, nämligen att en konstnär skall kunna leva på ersättning från sitt arbete. Först måste vi då vara överens om att konstnären och kulturarbetaren behövs och är viktiga för samhällets utveckling. Kulturell tillväxt är bra för alla, inte minst för barnen och småföretagaren. Det tycker jag att vi i kulturutskottet med det här betänkandet visar att vi är ense om. Sedan behöver vi också vara överens om att i en blandekonomi klarar inte flertalet av våra konstnärer och kulturarbetare att fullt ut ta betalt för det arbete de faktiskt lagt ned på sitt jobb. Där tycker jag också att det verkar som om de olika partierna i utskottet är överens. Så, herr talman, kommer förslagen till lösning, och då blir det kärvare. Vissa förslag ställer Miljöpartiet helhjärtat upp på. Vi har t.ex. tidigare motionerat om att stärka centrumbildningarnas ställning. Nu kommer de att få ökat anslag genom omfördelning från AMS, hoppas jag, för att i än större utsträckning möjliggöra sitt arbete som arbetsförmedlare. Det går ju inte att bortse ifrån att de är proffs inom området. Förslaget får ses som mycket kostnadseffektivt. Däremot anser vi att försöksperioden borde utsträckas till att omfatta tre år för att sedan permanentas. Men att i detta läge, oberett och ekonomiskt oberäknat, ge bifall till en motion som också kräver att studieförbundens och Folkparkernas förmedlingsverksamhet skall inkluderas i samma beslut och därmed med samma summa pengar anser jag vara ett slag i ansiktet på centrumbildningarna. Sedan får Vänsterpartiet från denna talarstol hur mycket som helst bedyra att det i sitt kommande budgetförslag, för 1999, kommer att ge mer till centrumbildningarna. För att det kravet skall kunna ha någon relevans måste partiet dock ha egen majoritet. Annars vet man ju aldrig hur det går i ett förhandlingsläge. Vi tycker mot den bakgrunden att det i dag är orimligt att ta det beslutet. Vänta tills Vänsterpartiet får se vilken majoritet det har att samarbeta med och vilka som är beredda att öka anslaget! Märk väl: Det gör ju inte socialdemokraterna i dag. Jag skulle vilja att någon socialdemokrat här i kammaren nu, före beslut, ville säga hur mycket pengar studieförbunden och Folkparkernas förmedlingsverksamhet skulle ta från centrumbildningarna eller om ni är beredda att göra som Vänstern säger, skjuta till extra pengar. Återkom gärna med ett ytterligare finansieringsförslag, så skall vi se om inte Miljöpartiet senare kan stödja det förslaget. Herr talman! Ett annat kreativt förslag som Miljöpartiet efter alla år av utredningar och diskussioner nu välkomnar är förslaget om en tredje anställningsform inom teatern. Vi hoppas att förslaget så småningom kommer att utökas till att även innefatta dansare och musiker. Ansvaret vilar nu på arbetsmarknadens parter. Även här anser vi att försöksperioden skall utsträckas till att omfatta tre år i stället för ett och ett halvt år. Men de här förslagen räcker inte för Miljöpartiet. Vi vill se mer av generella stöd, nu. Vi delar alltså inte utskottets syn att det i dagsläget saknas förutsättningar för ett generellt konstnärsstöd. Vi anser inte heller att stödets utformning är avgörande. Här följer vi utskottets linje att främst se till effekter och inte till form. Men vi vill alltså ha mer av effekter. Miljöpartiet anser att det är bättre att stärka fler konstnärers förutsättningar att överleva på arbetsmarknaden än att sysselsätta ett fåtal i åtgärdsprogram, som dessutom inte är underställda de kulturpolitiska målen. Resultatet av en sådan AMS-politik är att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hindrar konstnären från att utöva sitt yrke till förmån för en tillfällig försörjning. Så sjukt fungerar systemet i dag. Nu talar utskottet om en anpassning av de kulturpolitiska målen till de arbetsmarknadspolitiska. Det är bra, men det räcker inte för Miljöpartiet. Vi vill att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall underställas de kulturpolitiska målen. Det underlättar alltid att veta vad det är som skall styra. Miljöpartiet har tidigare skissat på ett förslag till generellt konstnärstillägg som ekonomiskt ryms inom ramen för AMS åtgärder för denna yrkesgrupp. Det var ett procentuellt baserat stöd, som byggde på aktivitet och som riktade sig både till enskilda näringsidkare och till arbetstagare. Konstruktionen var sådan att det lönade sig mer att få in egen inkomst än stöd, och stödet försvann helt vid en inkomst på 150 000 Herr talman! I den av regeringen tillsatta utredningen om ett generellt konstnärsstöd skissas på ett förslag som riktar sig endast till singelföretagare. Förslaget inrymmer schabloniserade skatter och avgifter och en bokföringsbefrielse på inkomster upp till Miljöpartiet hälsar med tillfredsställelse detta förslag, som ligger väl i linje med vårt tidigare förslag om inkomstrelaterat konstnärstillägg. Att konstnären, om han eller hon vill det, kan slippa företagardelen ser vi som ett stort plus. Förslaget blir ett bra första steg på vägen och kan successivt utvidgas. Vårt förslag ger också nyetablerade konstnärer en extra skjuts, eftersom redan den första försäljningen ger rätt till ett stöd. Nu anser majoriteten i kulturutskottet att det i dagsläget inte finns förutsättningar att införa ett generellt konstnärsstöd. Den synen delar alltså inte Miljöpartiet. Vi anser att de åtgärder som föreslås inom de olika konstområdena i syfte att förstärka konstnärernas ekonomiska förhållanden ger för små effekter, men självklart är de bättre än inga åtgärder alls. Herr talman! När det gäller konstnärer inom tonoch musikområdet vidhåller Miljöpartiet att folkmusik kräver särbehandling. Musikgenren är i ständigt skapande, och en upphovsperson är svår att finna. Därför riskerar de alltid att missgynnas av bidragsstrukturer som baseras på just upphovsinnehavare. Här krävs öronmärkning av fonogramersättning. Dessa öronmärkta pengar kunde med fördel distribueras av Kulturrådet. När det gäller ansvarsfördelning mellan olika organisationer som har att fördela medel till internationellt kulturutbyte anser vi att ett klargörande behövs. Jag vill gärna betona att även oskyddad musik, såsom folkmusik och äldre tiders musik, behöver marknadsföras internationellt. Miljöpartiet är mycket nöjt med utskottets tillkännagivande till regeringen om att återkomma med medel till ett nationellt centrum för folkmusik. Det blir Sveriges första centrum, och vi kommer sedan ivrigt att vänta på fler. Våra systerländer Norge och Finland har redan flera folkmusikcentrum vardera. Det behövs i långa och smala länder som våra, med avstånd som lätt blir alltför stora. Vi ser också fram emot att nyckelharpan utkoras till svenskt nationalinstrument. Själv hade jag glädjen att lyssna på hardingfela ute i Skarpnäck häromveckan. Det är det norska nationalinstrumentet. Nationalinstrumentet i Finland är kantele. Det är fråga om en billig ära, som skulle göra så oändligt många glada. Vi hoppas att den nya regeringen skall återkomma till momsen inom kulturområdet. Det finns väldigt mycket att säga om den, men det väntar vi med. Herr talman! Slutligen några ord om olika intresseorganisationers påverkansmöjligheter. När det gäller Bildkonstnärsfondens och Konstnärsnämndens styrelser är det viktigt att regeringen självständigt har att utse ledamöter. Det eliminerar misstankar om att speciella organisationer favoriserar egna fackanslutna för köp och beställningar. Kunskap och kompetens bör vara enda kriteriet vid nominering till uppdragen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till Miljöpartiets reservation 2 under mom. 2 om generellt konstnärstillägg, till reservation 8 under mom. 11 och under mom. 34 om förslagsrätt till Konstnärsnämndens styrelse. Jag yrkar också bifall till Miljöpartiets och Centerpartiets gemensamma reservation 15 under mom. 26 om bidrag till studieförbund och Folkparkernas förmedlingsverksamhet. Jag hoppas också att Vänsterpartiet ansluter sig till Centern och Miljöpartiet och röstar med oss i denna fråga.

Herr talman! Jag ställde en fråga i mitt anförande som Monica Widnemark valde att inte svar på. Däremot sade hon att studieförbunden får utökade resurser, och det skall ingen vara ledsen för. Jo, det skall man. Det är inte utökade resurser. De tas från samma påse som de som centrumbildningarna skulle få från. Hur mycket mindre får nu centrumbildningarna? Det var det som var min enkla fråga. Hur mycket blir nu kvar? Ärendet är icke berett. Varför inte återkomma när ni har en summa klar? När både centrumbildningarna och Teaterförbundet önskar förlängd försökstid i tre år, varför då inte fixa till det och ge dem det? Det kan väl inte kosta så mycket. När de själva önskar det och det är en bra verksamhet blir det inte sämre därför att man gör som de önskar. Jag tycker att det är litet njuggt.

Herr talman! Nej, men man kan vara litet generös och tillmötesgående. Är det bra kan man permanenta verksamheten. Visst är det bra att man kan utnyttja studieförbundens och folkparkernas rörelseorganisationer kompetens. Men ärendet skall ju beredas i vanlig ordning, och det skall finansieras. Återkom med ett finansieringsförslag så skall Miljöpartiet stödja det förslaget. Vi vill själva här i riksdagen ha fyra år på oss för att visa på ett resultat. Jag vill tacka för de fyra år som jag har haft möjlighet att delta och ha ett av landets finaste jobb, nämligen att vara riksdagsledamot. Jag vill tacka för det kulturellt goda klimat som jag tycker råder och är det förhärskande i kulturutskottet. I synnerhet vill jag tacka mina systrar på ena kanten, Charlotta Bjälkebring, Marianne Andersson och Fanny Rizell. Det har varit härligt att ha haft er runtomkring! Vi har stöttat varandra mycket under sammanträdena. Jag tycker att hela utskottets goda klimat är fantastiskt. Jag har delat med mig av den glädjen till mina andra kamrater i riksdagsgruppen, som inte alltid har det lika trevligt som vi på sina utskottsmöten. Jag har noterat att jag har varit med och delat uppfattningar i olika reservationer från samtliga partier. Det präglar ändå det som flera talare har varit inne på. Kultur är någonting som vi alla värnar och som vi alla håller fanan högt inför. Oberoende av vad det blir för regering framöver tror jag och utgår från att kulturens fana även fortsättningsvis kommer att vaja högt över Sverige.

Herr talman! Jag lyssnade noga på Monica Widnemark, och lyckades inte uppfatta någon allvarligare kritik mot den moderata reservationen, men det kan ju ha berott på tidsbrist. Jag vill ändå passa på att kommentera frågan om centrumbildningar. Moderaternas förslag går faktiskt ännu längre än utskottsmajoritetens. Allt detta är ju inom ramen för pengar som inte hör till vårt utgiftsområde. Vi vet inte heller hur stort beloppet är. Förslaget gäller att även andra organ som ägnar sig åt förmedling av konstnärsarbetskraft och konstnärsuppdrag, dvs. uthyrningsföretag, kulturpoolen i Köping och andra virtuella företag skulle kunna få del av samma stödordning. Jag ber också att få passa på att tacka Monica för de år vi har varit i kulturutskottet tillsammans. Den saklighet som har präglat hennes inlägg här i kväll har varit genomgående för hennes sätt att agera under alla kulturutskottets sammanträden. Det tycker jag har varit värdefullt, och det tackar jag för.

Herr talman! Jag vill något också kommentera artistförmedlingen. Jag tycker att det i Monica Widnemarks anförande och i den debatt som har följt efter det mest har handlat om valfläsk hit eller dit. Jag vill berätta om Vänsterpartiets syn, som jag tror att majoriteten delar, och om varför vi vill yrka bifall till motionen. Det är viktigt att man verkar för bättre villkor även för scenartister och scenkonstnärer som i ingen eller mycket liten del i dag får hjälp av Teatercentrum. Teatercentrum arbetar ju till största delen med de fria grupperna. Av den anledningen är det värdefullt att även små privata enmansföretagare som bedriver scenkonst utanför de fria grupperna också får hjälp och stöd. Vänsterpartiet värnar helt enkelt en bredare kultursektor. Men återigen får jag säga att vi får se hur pengarna fördelas i höstens budget och om man kan ställa sig bakom ett sådant förslag eller inte. Avslutningsvis vill jag tacka Monica Widnemark för vårt utskottsarbete. Monica kommer inte tillbaka hit i höst. Vi som nu sitter i kulturutskottet vet inte heller vilka av oss som kommer tillbaka dit. Men vi vet att Monica inte kommer tillbaka hit till riksdagen igen. Av den anledningen vill jag särskilt tacka henne, men jag tackar också övriga utskottskamrater.

Herr talman! Jag vill bara helt kort framföra ett tack till kulturutskottet för behandlingen av vår motion om ett nationellt centrum för folkmusik, som landar i ett tillkännagivande till regeringen. Folkmusiken är en mycket betydelsefull del av musiklivet. Det har vi debatterat tidigare här i kammaren och varit överens om. Att vi nu får ett folkmusikcentrum även i Sverige i likhet med Finland och Norge tycker jag visar på den betydelse som kulturutskottet tillmäter folkmusiken, dansen och sången. Herr talman! Jag är mycket glad över det beslut som vi kommer att fatta i den här kammaren i morgon. Kulturutskottet och riksdagen kommer inte att säga var centrumet skall finnas, men jag utgår förstås från att det kommer att finnas i Tobo. Än en gång, herr talman, vill jag understryka tacket till kulturutskottet och de kloka ledamöter som sitter där.

Herr talman! När jag beslutade mig för att inte begära ordet i kväll för att debattera konstnärernas villkor var det för att spara tid. Men jag förbisåg att jag då inte skulle få tillfälle att tacka kulturutskottets ledamöter och personal. Därför måste jag begära ordet och säga ett tack till er alla. Det har varit ett fantastiskt fint samarbete. Det har varit mycket roligt att arbeta i kulturutskottet. Framför allt vill jag rikta ett tack till er som jag kanske inte ser i de här sammanhangen igen. Jag har uppskattat er på många olika sätt. Det har varit roligt att samarbeta med er, och jag hoppas att vi ses i andra funktioner. Jag vill också rikta ett tack till kulturutskottets personal, som är fantastisk. Det kan jag lova.

Herr talman! Vi har ju diskuterat konstnärernas villkor. Till politikens villkor hör ju att en del lämnar oss, och jag vill i egenskap av ordförande i kulturutskottet rikta ett speciellt tack till dem som vi nu vet lämnar oss. Lena Klevenås, som har varit riksdagsledamot sedan 1991, har arbetat i jordbruksutskottet, utrikesutskottet och nu i kulturutskottet. Du har under den korta tid du har varit i kulturutskottet utmärkt dig genom det stora engagemang som du visat i de frågor som har legat inom utskottets beredningsområde. Vi vet också att du är mycket engagerad i och intresserad av internationella frågor. Du har arbetat inom IPU. Vi vet också att du är intresserad av och engagerad i miljöfrågor. Jag övertygad om att vi i andra sammanhang kommer att få höra och se dig, och det skall bli roligt. Jag vill också tacka Leo Persson, som har varit suppleant i andra utskott, bl.a. i näringsutskottet, men som framför allt har varit ordinarie ledamot i kulturutskottet sedan, tror jag, januari 1988. Leo har visat ett stort intresse och ett brett kunnande, inte minst i frågor som rör kultur i hela landet och kulturturismen. Jag är övertygad om att du kommer att göra en stor insats i ditt fortsatta politiska arbete uppe i Dalarnas län men framför allt i Idre. De som också lämnar oss är Anders Nilsson, som åker hem till Västergötland igen. Han har sedan han blev riksdagsman 1982 först varit suppleant och sedan ordinarie ledamot i kulturutskottet. Anders är ju ordförande i Skaraborgs Länsmuseum. Men han engagerar sig också, vilket vi som känner honom närmare vet, mycket i teaterfrågor i vilka han medverkar med stor entusiasm och glädje. Berit Oscarsson har jag tidigare avtackat. Jag vill bara notera detta tack igen till protokollet. Slutligen vill jag tacka Monica Widnemark, som med stor entusiasm och inlevelse - vilket vi har sett exempel på här i dag - har fört debatten om konstnärernas villkor. Monica åker hem till Kosta och kommer där, om jag har förstått det rätt, att engagera sig i kommunalpolitiken. Jag vill tacka er alla för ett utomordentligt gott kamratskap i utskottet och önska er all framgång i ert fortsatta arbete. Slutligen vill jag vända mig till kansliet med dess kanslichef Lena Axelsson-Westlund i spetsen och framföra ett tack ifrån oss alla för det utomordentligt goda arbete som ni gör. Oftast lyckas ni, efter de nästintill omöjliga förslag som läggs fram, ändå göra bra skrivningar. Det skall ni ha ett speciellt varmt tack för. Tack så mycket!

Herr talman! Låt mig först konstatera att trafikutskottet redan i går avtackade allt och alla under angenäma former under en middag. Jag skall till att börja med säga att den proposition som ligger till grund för betänkandet i många och långa stycken går åt rätt håll och drar hela frågan till en bättre ordning än den som har varit. Vi tycker dock att det finns mer som skulle ha kunnat preciseras. Därmed skulle man ha kunnat skapa ett mer långsiktigt och stabilt regelverk som både skulle kunna göra postmarknaden mer effektiv och kanske även höja etiknivån - något som jag tror att marknaden skulle må bra av. Det råder ju ingen tvekan om att det varit turbulens på postmarknaden.

Postmarknadens strukturomvandling har inneburit stora påfrestningar för Posten AB och dess personal med betydande nedskärningar och omplaceringar. Men det har också skett betydande förändringar till följd av omregleringen av postmarknaden, där Posten har konkurrensutsatts. Därmed har det även skapats en mer direkt konkurrens på brevområdet. Det har inneburit att Posten själv har fått en del problem och skapat en del problem i och med att man har haft svårigheter att anpassa sig till den nya konkurrenssituationen. Vi kan notera att Postens konkurrens när det gäller brev och försändelser är tämligen blygsam. Det handlar mer om en potentiell konkurrens i och med att Posten AB fortfarande dominerar marknaden med en marknadsandel på 97-98 %. Men det sätt som avregleringen har skötts på från Posten AB har medfört ett mycket stort problem i och med att det har skapats turbulens och svårigheter för nya uppstickande konkurrenter. Än värre är att det har blivit betydande konflikter med de tillsynsmyndigheter som regering och riksdag har för att granska både postmarknaden och övriga marknader med. De granskningsärenden som har funnits hos Postoch telestyrelsen och Konkurrensverket har inneburit att Posten har stått i en klass för sig jämfört med alla andra när det gäller konkurrensärenden på svensk marknad. Detta är i sig djupt otillfredsställande. Men det är också djupt otillfredsställande att man inte har bemötts med det samarbete som man kan förvänta sig från ett svenskt helstatligt bolag för att reda ut begreppen, skapa stabila spelregler och klargöra vad regelverket egentligen säger om hur långt man kan gå i olika typer av konkurrens. Vi gör bedömningen att det finns ytterligare saker som borde klarläggas i postlagen. Vi tycker att Postoch telestyrelsen inte bara skall ha ett konsumentfrämjande syfte. Den skall även ha ett konkurrensfrämjande syfte, inte minst med tanke på att konkurrensen, den potentiella, enligt Postens egna uppgifter har inneburit betydande förbättringar. Det har blivit ökade rationaliseringar och mer effektivitet inom Posten. Vi tycker också att det mycket starkare måste skrivas att den infrastruktur som finns på det postala området i form av exempelvis postnummer och postboxar skall kunna användas neutralt av alla som arbetar på postområdet. Därmed främjas konkurrensen. Man kan försöka hålla nere brevportona och få en så effektiv organisation som möjligt. Jag är den förste att medge att varje omreglering som Posten har haft har varit mycket besvärlig. Jag tycker ändå att det som har skett inom teleområdet och elområdet, där Vattenfall och Telia har varit de andra statliga aktörerna, har skötts mycket smidigare från respektive bolag. Det har varit väsentligt färre konflikter och nästan inga rättsfall som behövt bedömas. Det har kunnat ske i någorlunda samstämmighet efter några inledande skärmytslingar. Jag tror därför att Posten och dess konkurrenter - och inte minst postkonsumenterna - är i stort behov av att regelverken blir stabila. Det finns också ett behov av att tillsynsmyndigheterna Post och telestyrelsen och Konkurrensverket blir effektiva och förses med erforderliga medel för att kunna genomföra en effektiv tillsyn. Staten med dess helstatliga bolag, Posten AB, skall självfallet tillse att man håller ett vederbörligt respektavstånd till gällande lagar och förordningar. När det gäller en del annan postservice av typen lantbrevbäring m.m. har det rått en betydande oenighet även inom Posten. Det har gällt om denna har varit lönsam eller inte. Jag vågar säga att ingetdera har bevisats fullt ut. Vi vill mycket klart markera att vi vill ha en nationell postservice som skall gälla hela landet och alla medborgare på en rimligt hög nivå. Skulle det vara så att man är tvungen att göra upphandlingar på det området skall vi självfallet inte tveka. Men det gäller samtidigt att i sådana lägen se till att vi utnyttjar den tekniska utvecklingen och de möjligheter som finns i fråga om andra aktörer för att få bästa service till lägsta möjliga kostnad. Som sista punkt skulle jag vilja säga att vi inte ser något behov av att ha särskilda tillstånd för att bedriva brevutdelning från lokala konkurrenter till Posten AB. Vi medger självfallet att det inom postbranschen precis som inom andra branscher finns starka behov av etik, affärsetik och av att man sköter sina åligganden. Men jag har väldigt svårt att se att detta särskiljer postutdelning från ett mycket stort antal andra branscher. Det gäller allt från sjukvårdshuvudmän och sjukvårdsbolag till bolag som sysslar med barnomsorg och mycket annat. En normal tillsyn från tillsynsmyndigheterna bör vara tillräckligt. Vi ser inga skäl eller motiv för att det skulle finnas behov av att ha någon form av tillstånd för att dela ut brev och därmed bedriva konkurrerande verksamhet i förhållande till Posten. Herr talman! Med tanke på läget i kammaren skall jag nöja mig med att yrka bifall till reservation 1. Vi står självfallet bakom samtliga de reservationer som vi har undertecknat. Vi kommer dock bara att begära votering på reservation 1.

Herr talman! Det är av avgörande betydelse såväl för privatpersoner, näringsliv och organisationer som för offentlig förvaltning att det finns en väl fungerande postservice i alla delar av landet. Möjligheten till god post och kassaservice är också en förutsättning för en positiv utveckling och tillväxt i hela landet. Alla måste därför garanteras denna service till enhetliga priser och med rimliga distributionstider. Geografiskt differentierad prissättning kan inte accepteras. För att klara en positiv regional utveckling måste även denna grundläggande postservice utvecklas. Posten måste, liksom många andra aktörer, ta sitt fulla och aktiva regionala ansvar i strävandena att vända den nuvarande dramatiska folkförflyttningen i landet. Jag vill, fru talman, se Posten inte enbart som distributör utan också som regionalpolitiskt aktiv aktör - som en utvecklare, inte som en avvecklare. Med femtiotalet olika bolag och med erfarenhet från omfattande sponsringsverksamhet - inte minst utomlands - borde Posten ha både resurser och möjligheter att ikläda sig denna roll, dominant som man är på marknaden. Mot bl.a. denna bakgrund är det, herr talman, olyckligt att inte riksdagen nu, i ett sammanhang i dag, kan ta ställning till föreslagna förändringar i postlagen och till de frågor om den postala infrastrukturen som kommer att spela en viktig roll för möjligheten att få en väl fungerande postmarknad. Från Centerns sida förutsätter vi att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag om hur den postala infrastrukturen kan tillhandahållas på konkurrensneutrala villkor. Under de senaste åren, sedan bolagiseringen av Postverket till Posten AB trädde i kraft 1994, har närmare hundratalet nya postoperatörer vuxit fram runt om i landet såväl i glesbygd som i större städer. Denna utveckling av begynnande konkurrens på en marknad där Posten fortfarande dominerar med närmare 98 % har, tycker jag, föranlett ett något märkligt agerande från Postens sida. Jag har förståelse för att ett f.d. monopolföretag i en ny avreglerad situation upplever svårigheter, tvingas till nytänkande, testar gränser och känner osäkerhet i fråga om vilka ramar man kan och får agera inom. Men jag har svårt att förstå och acceptera att ett på marknaden dominerande, statligt helägt företag skall behöva förekomma mer än 100 gånger på Konkurrensverkets lista sedan 1992. Detta vittnar inte om vare sig osäkerhet eller testande av gränser. Det vittnar om svårigheterna för en dominerande marknadsaktör att acceptera spelreglerna på en avreglerad marknad. Posten kommer att klara den här omställningen. Men man måste bjuda till litet mer. Man måste, som någon uttryckte det, höja tillvänjningstakten. Detta är en uppgift för såväl ägaren som för Posten - utan Konkurrensverkets ständiga vitesförelägganden. Jag har också svårt att förstå Postens engagemang för och begäran om en ändring av postlagen så att Posten skulle kunna "sätta lokala priser" i syfte att utradera den konkurrens på 2 % som nya, lokala postoperatörer utgör på brevmarknaden. Den del av postmarknaden som den aktuella frågan berör utgör enligt Postens egna uppgifter 7-8 % av det totala postflödet. Det betyder att om det skulle etableras konkurrerande postoperatörer på samtliga orter i landet, och om dessa operatörer skulle ta upp till halva marknaden, vilket inte är realistiskt att tro, skulle detta ändå bara motsvara en marknadsandel på 3 1⁄2-4 % av den totala postmarknaden. Hur dessa få procent i konkurrens skulle kunna medföra den s.k. krisen i Postens kassarörelse, äventyra Postens rikstäckande postservice och t.o.m. som påståtts kanske äventyra hela Postens existens är för mig en gåta. Det är i detta perspektiv som Postens begäran om lokala porton skall ses, endast ett år efter det att Posten själv, genom miljardinvesteringar i stora moderna sorteringsmaskiner och i minskat antal portterminaler, avskaffade lokal posthantering. Herr talman! Jag har också svårt att förstå den s.k. Öhrlingutredningens och Kommunikationsdepartementets uppmålade bild av Posten Brev som en hotad verksamhet, där "lönsamheten kommer att successivt falla de närmaste åren beroende på konkurrenssituationen och tappade volymer". Den ofullständiga Analys av Posten AB:s ekonomiska utveckling som nämnda utredning har tagit fram, föranleder Kommunikationsdepartementet att i pressmeddelande tala om att "Posten AB beräknas få ett successivt försämrat resultat" och att "Den finansiella utvecklingen bedöms inte som hållbar med nu gällande regler och krav". Det är inte trovärdigt. Posten Brevs resultat har under 1997 i det närmaste tredubblats jämfört med 1996, då den redovisade vinsten uppgick till 537 miljoner kronor. Varför, herr talman, denna uppmålade bild av ett företag i kris, ett företag som kan uppvisa nyss nämna resultatsiffror och som har 98 % av landets brevmarknad? Som uttryck för ett gammalt posthjärtas välvilja skulle jag vilja tro, men Postens och regeringens agerande slår snabbt undan denna villfarelse, att denna pessimistiska, svartmålade och osanna bild av Postens nuvarande och kommande situation mer är ett uttryck för ovana och osäkerhet vid den avreglerade situationen än ett uttryck för sanningen och en schyst verklighet. Också beräkningarna av Postens merkostnad för att upprätthålla en rikstäckande posttjänst rymmer många frågetecken. 1990 beräknades merkostnaden till 2 miljarder kronor. Våren 1997 hade summan enligt Postens VD sjunkit till 600 miljoner kronor. Öhrlingutredningen uppskattar merkostnaden till 400 miljoner kronor, och Kommunikationsdepartementet bedömde i fjol merkostnaden till 100 miljoner kronor. Jag påstår, utan att ha sett någon ordentlig analys, att dessa siffror, antaganden och bedömningar inte speglar verkligheten. Att dela ut post på landsbygden, den s.k. olönsamma glesbygdsdistributionen, är inte den dåliga affär som alltid har hävdats. Med detta som bakgrund och med vetskapen om att rikstäckningen också medför intäkter, är det följdriktigt att utskottet godtar regeringens avsikt att ålägga Posten AB att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten utan ersättning. Jag har, herr talman, medvetet uppehållit mig en stund vid frågetecknen kring Posten AB:s ekonomiska utveckling, kostnadsstruktur och marknadsmässiga agerande som dominant på en avreglerad marknad. Jag har gjort det som bakgrund till vår begäran om en parlamentarisk utredning för att genomgående analysera postmarknaden och Postens ekonomi men också för att klarlägga företagets kärnverksamhet och övergripande målsättning. Med hänvisning till tre utredningar, nämligen Öhrlings ofullbordade samt ytterligare två utredningar som vi ännu inte har sett skymten av, avvisar utskottet förslaget med orden "för närvarande inget behov av någon ytterligare utredning" . Det beklagar jag, eftersom jag förstår att den utredning som regering och utskott i det här ärendet mycket lutar sig mot, Öhrlingutredningen, inte ger den breda, djuplodande och heltäckande analys som jag tycker att man kan fordra som beslutsunderlag vid behandling av betänkanden som detta. Hälften av landets postkontor har lagts ned. Ytterligare ett stort antal nedläggningar har aviserats. Jag inser mycket väl att vi i ett snabbt föränderligt samhälle behöver vidta åtgärder som innebär både omorganisation och förändring, men detta får inte innebära försämring, vare sig för landsbygden eller för tätorten. Förändring men inte försämring. Postens aviserade planer på en mer decentraliserad organisation bör kunna medverka till detta. Det är ett steg i rätt riktning att Post och telestyrelsen nu föreslås att ur ett konsumentperspektiv och ur ett regionalpolitiskt perspektiv bevaka att samhällsomfattande posttjänster finns att tillgå och att detta skall ske i nära samarbete med Konsumentverket och Glesbygdsverket. För vår del menar vi att beslut om förändrade verksamheter, exempelvis nedläggning av postkontor, indragning av lantbrevbärarlinjer eller portoförändringar alltid skall föregås av regionalpolitiska konsekvensanalyser. Målet bör vara att servicen behålls, men kanske och antagligen ibland i nya former. Den rikstäckande kassaservicen, som nu är under utredning, och som innebär att alla skall ha möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser, har grundläggande betydelse för den regionala utvecklingen, för att uppnå de postpolitiska målen och för att uppnå en grundläggande samhällsservice över hela landet. Det är viktigt att eventuella förändringar i detta servicenät sker varsamt och grundas på ett allsidigt beslutsunderlag som innehåller regionala konsekvensanalyser. I avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete om betaltjänst och kassaförsörjning bör därför enligt vår mening ingen minskning av antalet serviceställen med postala betaltjänster ske. Jag förutsätter att Postens besked så sent som i maj månad i år, "att servicenivån skall upprätthållas genom oförändrat antal serviceställen", och utskottets uppmaning att "det finner det angeläget att Posten AB:s rationaliseringar och organisationsförändringar genomförs på ett socialt ansvarsfullt sätt" utgör den garanti som behövs för att upprätthålla en grundläggande samhällsservice över hela landet. Trots tydligheten i gällande lagstiftning har hushåll på landsbygden diskriminerats och tvingats välja mellan att betala en godtycklig summa för lagstadgad service eller att hämta sin post kilometervis hemifrån. Det är oacceptabelt. Den verksamhet med utökad lantbrevbärarservice som pågår på många ställen i landet är väl värd att stödja och utveckla. Från min egen tid som cyklande lantbrevbärare vet jag mycket väl vilken trygghet det innebär för många äldre på landsbygden att lantbrevbäraren dagligen kommer till eller förbi deras hem. Det bör därför, menar vi, ankomma på regeringen att i tillståndskravet meddela sådana villkor att lantbrevbäringen kan tryggas och vidareutvecklas, givetvis utan att landsbygdbefolkningen tvingas betala extra för den postservice som den är berättigad till. Herr talman! Slutligen instämmer jag givetvis i samtliga centerreservationer, men jag yrkar, för vinnande av tid, bifall endast till reservationerna 2 och 5.

Herr talman! Jag kommer inte att hålla något långt anförande, eftersom vi i Folkpartiet inte har väckt några motioner med anledning av proposition Däremot har vi vid behandlingen i utskottet tillsammans med Moderaterna avgivit två reservationer, reservationerna 1 och 8, och tillsammans med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reservation 5. Jag skulle därmed kunna hänvisa helt till dessa reservationer som vår syn på en framtida poströrelse i vårt land. Men jag måste kortfattat nämna att Folkpartiet snarast vill se att en fullt genomförd avreglering sker av postservicen i hela landet. Vi tror och vi vet att detta kommer att ge en bättre och framför allt billigare postservice för konsumenterna. Detta anser vi vara av stor betydelse för framtiden. I detta sammanhang måste vi hänvisa till att vi också tror på en full insyn beträffande den service som gäller för tjänsterna till post och brevmottagarna i vårt land, var de än är bosatta. Det är också angeläget att konkurrenslagens regler efterföljs, vilket vi har utvecklat i reservation 1. Vi anser också att det är angeläget och grundläggande att var man än är bosatt i vårt land skall det finnas en väl fungerande postservice. I detta sammanhang är det angeläget att visa på den utmärkta service som kan finnas i samband med lantbrevbäring. I reservation 5 anför vi att det är angeläget att lantbrevbäringen även i fortsättningen tryggas och vidareutvecklas utan att landsbygdsbefolkningen tvingas betala extra eller resa långa vägar för att hämta sin post för att erhålla den postservice som de borde ha rätt till i hemmets närhet. Herr talman! Efter detta vill jag tacka utskottets ledamöter och kansli för ett gott samarbete under de gångna fyra åren och hoppas att vi alla skall få njuta av en fin sommar var vi än vistas i vårt vackra land.

Herr talman! Egentligen skulle jag kunna säga att detta är en repris på många tidigare debatter när det gäller Posten. Problemet blev väl synligt först när vi bolagiserade Posten, och då kom alla problem. Förut fungerade det ganska bra. Posten var uppbyggd med skattebetalarnas medel, och alla fick sin post och kunde ställa krav. Sedan kom den fantastiska konkurrensen, och då startade problemen. I stort sätt är vi väl ganska eniga i utskottet om att det behövs en post som fungerar över hela landet och att det också har stor betydelse för privatpersoner, företag, organisationer och offentlig förvaltning att denna goda postservice finns i hela landet. Jag tror faktiskt inte att det går att konkurrensutsätta postservicen på ett sådant sätt att den blir effektivare, dvs. genom fler konkurrenter på en så begränsad marknad. Vidare är det bra att Post och telestyrelsen skall ta till vara och bevaka både kommunal och regionalpolitiska perspektiv vid översynen av hur postverksamheten fungerar för konsumenterna. Man skall då ta kontakt med Konsumentverket och Glesbygdsverket, som kanske är de som har kontroll över hur det ser ut. I betänkandet säger man att endast seriösa postoperatörer skall få bedriva postverksamhet. Detta är bra. Men en fråga som man kanske måste ställa sig är följande: Hur har det varit med dem som i mindre skala har startat postverksamhet? Det finns uppgifter om att vissa har startat en verksamhet och fått etableringsbidrag. Staten är alltså med och betalar för att konkurrensutsätta en verksamhet. Bidrag kan uppbäras under sex månader, med viss förlängning. Om det är så att man kan få nyföretagarstöd, eller vad det nu heter, för att driva en verksamhet och konkurrera med befintliga företag, anser jag att det är felaktigt att man inte kan starta småföretagsverksamhet för att driva den under en mycket kort tid. Det talas också här om Postens infrastruktur, och detta återkommer man väl senare till. Det gäller då postnummer, eftersändning och postboxar. Vi skall komma ihåg att allt detta från starten har byggts upp med hjälp av skattebetalarnas medel. Det är ungefär som att säga att en kommun köper in bilar för att ha i sin verksamhet. Plötsligt vill alla kommuninvånare ha tillgång till en sådan här bil för att kunna bedriva en del av sin verksamhet. Jag tycker faktiskt inte att detta är rätta vägen att gå. Det här måste kunna lösas på annat sätt. Sivert Carlsson och Kenth Skårvik var inne på lantbrevbäringsservicen. Även jag menar att det inte kan vara så att människor som kanske i generationer har bott på ett och samma ställe helt plötsligt måste flytta sin postlåda, kanske kilometervis, för att dess läge skall passa in i lantbrevbäringsrutten. Då måste man ju ha egen bil för att komma till sin postverksamhet eller betala dyra pengar. Sådana signaler har vi i utskottet fått. Nu skriver man att man skall sköta den saken. Jag känner dock stor oro vad gäller de här människorna när man inte klart uttalar att det här inte får ske. Herr talman! Det är tydligen regel att man när man slutar i riksdagen skall tacka för den tid som varit. Det är många som jag efter mina år här i riksdagen skulle vilja tacka. Framför allt gäller det många anställda i riksdagens lokaler som gör ett otroligt bra jobb för att vi skall kunna fullfölja vårt riksdagsarbete. Per Westerberg talade om ett gemensamt stort tack till varandra i går. Det gäller då oss som avgår. Låt mig ändå, herr talman, tacka framför allt utskottskanslierna som har gjort ett fantastiskt arbete och även utskottsledamöterna. Det som under den här tiden varit intressant är att man har kunnat skilja på sak och person i debatterna. Det tror jag att vi alla tjänar på. Det är ju sakpolitiken som är viktigast, inte vem som framför den. Om man dessutom har litet humor och glädje, så sprider kanske också det ljus över vår verksamhet. Alla lägger ned ett oerhört stort arbete här. Vidare gäller det de stenografer som skall försöka tolka det som sägs här. Det är fantastiskt att i protokollet få läsa vilka bra saker man sagt och att se att man har gjort det på ett så korrekt sätt att man nästan blir rådlös. Stenograferna bör alltså också ha ett stort tack. De gör ett otroligt bra arbete. Jag vill också tacka herr talmannen. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 3 i detta betänkande.

Herr talman! Posten är inte bara Posten AB men för många människor är det så. Avregleringen av postmarknaden har, som många här sagt, kantats av den ena processen efter den andra operatörer emellan. Kanske är det faktiskt ett resultat av en otillräcklig lagstiftning i samband med avregleringen. Det är också troligt att en avreglering inte hade kunnat ske utan dessa konfrontationer inom det juridiska systemet. Därför har staten ett stort ansvar för såväl postlagstiftningen som Posten AB, men även för hur Posten agerar på postmarknaden. Med en tilltagande konkurrens ökar betydelsen av att lagstiftningen på postområdet verkligen förmår ta till vara de intressen som får svårare att hävda sig på en fri marknad. Jag syftar då på risken att glesbygdshushållen och glesbygdsföretagen faller mellan stolarna och det blir en sämre service. I det här sammanhanget vill jag också lyfta fram de små postoperatörer som har att hävda en liten verksamhet gentemot Posten AB, som i sin tur har att leva upp till ett samhällsansvar. För att över huvud taget klara detta behöver man vettiga spelregler. Vi har därför uttalat att vi i framtiden, beroende på hur situationen utvecklas, inte är främmande för en samfinansiering, kanske i form av koncessionsavgifter från övriga operatörer, för att nå upp till de målsättningar som vi vill skall slås fast inom postpolitiken. Det övergripande målet för postpolitiken skall enligt regeringens, och nu, utskottets förslag vara renodlat och bara ange den tjänst som staten skall garantera utan att precist ange servicenivån. Detta motsätter vi oss. Vi anser att det i högsta grad är befogat att staten garanterar en rimlig servicenivå även som ett övergripande mål. Detta motsäger inte det resonemang som regeringen i sin proposition i övrigt för beträffande behovet av flexibilitet i lagstiftningen angående nya tekniker, nya tjänster och utvecklingen av marknadssituationen i dess helhet. För att säkerställa en kvalitetshöjning bör tydliga servicemål uttalas, särskilt för glesbygden. Vi anser, som är bekant för vissa, att situationen i dag inte är särskilt bra. Ambitionsnivån beträffande utdelningen måste t.ex. höjas. Det slutgiltiga målet måste vara att alla fasta hushåll har samma servicenivå beträffande mottagning av adresserade försändelser som omfattas av postlagen. Detta innebär att målet inte skall vara att antalet hushåll utan daglig utdelning inte skall öka, utan att antalet hushåll utan daglig utdelning skall minska. Regeringen bör precisera det här målet i etappmål och återkomma till riksdagen med förslag om finansieringen i fråga om måluppfyllelsen, i den mån det inte kan uppnås genom just konkurrensen. Vi beklagar att kravet om rabatterade frimärken i avtalet mellan Posten AB och staten avskaffas. Även om vissa hushåll, som anges i propositionen, inte utnyttjar sina privatrabatter bör den möjligheten finnas kvar för den trots allt ganska stora andel av människorna som faktiskt använder sig av rabattsystemet. Visst är hushållens kostnader för porto förhållandevis låga. Men eftersom det rör sig om en statistisk uppgift grundas det hela på en medelnivå. Rabattfrimärkena bör därför finnas kvar just med hänsyn till de grupper som konsumerar ganska mycket och som kanske har låga inkomster. Även jag vill slutligen tacka utskottet, särskilt dess ordförande men också alla andra ledamöter i utskottet. Eftersom jag inte kandiderar igen vill jag även tacka kammarkansliet, kammarservice och stenograferna. Stenograferna har av och till, har jag fått höra, haft ett extra hårt arbete med mig. Jag ber om ursäkt för det. Jag tackar förstås också alla andra som trots allt har gjort mitt uppdrag ganska trivsamt. Tack! Slutligen yrkar jag bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag är ganska säker på att vi har många gemensamma nämnare över partigränserna i utskottet. Men det finns saker och ting som skiljer oss åt. Det sker en nyttig utveckling på postområdet just nu. Det kräver schysta spelregler och konkurrensneutralitet så att alla har möjlighet att agera. Jag har två korta frågor. Per Erik Granström talade om Posten och Konkurrensverket. Jag har den största förståelse för att det på en ny marknad med nya villkor finns svårigheter. Men när man får hundra vitesförelägganden, då är det inte bra. Det är inte bra att detta förekommer i ett helägt statligt bolag. Min fråga till Per Erik Granström är: Tycker ni verkligen att detta handlingssätt är tillfredsställande med tanke på viljeinriktningen att skapa en ökad mångfald inom postområdet? Dessutom skedde det saker utanför den ordinarie brevbärarlinjen. Jag tar Per Erik Granströms ord till intäkt för att vi får en garanterad lantbrevbärarservice.

Herr talman! Jag tolkar Per Erik Granströms svar så att han har en viss förståelse för att det kan uppstå en situation med många besvärligheter att reda upp. Det har man då gjort genom att anlita Konkurrensverket. Posten har också begärt icke-ingripande besked. Men det innebär ju bara att man är smart och ligger steget före för att man skall slippa skadeståndsbiten. Men all right, jag tolkar svaret så att det kommer att ske en reducering av antalet mål mellan Posten och Konkurrensverket, och det är bra.

Herr talman! I det här inlägget kommer jag att behandla avsnitten om mål och uppgifter för den framtida bostadspolitiken, hushåll med svårigheter på bostadsmarknaden, de ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, de s.k. krisårgångarna, samt utformningen av fastighetsbeskattningen. Övriga avsnitt kommer från moderat sida att behandlas av När socialdemokraterna i den förra valrörelsen diskuterade bostadspolitik hette det att om man skulle vinna valet, skulle det bli fart på bostadspolitiken. Först och främst skulle Bostadsdepartementet återinföras och en bostadsminister utnämnas. Vidare skulle Vi kan nu fyra år senare avläsa resultatet. Det första som skedde var att regeringen kom fram till att något bostadsdepartement inte alls skulle inrättas. Den frågan har alltsedan dess återkommit på bostadsutskottets bord med jämna mellanrum. Till skillnad från socialdemokraterna har vi moderater intagit samma ställning i denna fråga oavsett om vi suttit i majoritet eller i minoritet. Det är regeringen som självständigt har att avgöra frågan om organisationen av det egna kansliet - inte ledamöter i bostadsutskottet och i kammaren. Herr talman! Vi som arbetar med de bostadspolitiska frågorna vet att Jörgen Andersson inte tycker om att kallas bostadsminister. Med tanke på den politik som socialdemokraterna fört under de här fyra åren har jag full förståelse för att Jörgen Andersson intagit denna ställning. Det är då också ganska logiskt att vi inte ens ser honom här i kammaren när den bostadspolitiska debatten påbörjas. Vi får väl se om han orkar upp senare under dagen. Herr talman! Hur gick det då med Danellsystemet, som skulle avskaffas omedelbart? Jo, det är kvar. Socialdemokraterna kom efter ett halvt års regerande fram till att bostadsfrågorna nog måste utredas. En parlamentarisk utredning med en lång rad experter och sakkunniga tillsattes, och man började utreda. Hösten 1995 kom ett delbetänkande och i slutet av Remissbehandlingen visade att utredningen hade misslyckats. Misslyckats därför att den uttalade målsättningen var att det skulle skapas en långsiktig och hållbar bostadspolitik. Remisskritiken var förödande och visade att utredningen inte kunde leda till långsiktighet. Efter många om och men och med ständiga förseningar samlade sig regeringen till ett förslag som presenterades den 16 mars 1998, dvs. tre år efter det att utredningen tillsatts. De statsliga insatserna på bostadsmarknaden har utmärkts av regleringar, ett kostsamt subventionssystem och en uttalad politisk styrning. Det är med beklagande jag tvingas konstatera att regeringen varken nu eller tidigare under mandatperioden förmått utforma bostadspolitiken från de boendes eller bostadssökandes perspektiv. Perspektivet grundas som vanligt på socialistiska regleringsmekanismer. Herr talman! Med en självironi som saknar motstycke har regeringen förslagit titeln Bostadspolitik för hållbar utveckling på denna proposition. Det enda vi med säkerhet kan säga i dag är att den politiken redan visat att den inte är hållbar och att den inte leder till utveckling. Bostadsutskottet har under sin behandling av propositionen hållit en offentlig och en intern utfrågning. En mycket försiktig tolkning av vad som framkom vid dessa utfrågningar är att regeringens förslag möttes med mer kritik än beröm och att kritiken var entydig. I propositionen redovisar regeringen sin bedömning av hur det övergripande målet för bostadspolitiken bör formuleras. Om regeringen över huvud taget haft ambitionen att skapa långsiktig och hållbar utveckling hade den haft möjlighet. Men regeringen avstod. När vi moderater så kunde läsa vad socialdemokraterna i bostadsutskottet anser blev vi mindre förvånade. Med ett understatement skulle jag vilja påstå att talet om självständighet hos bostadsutskottets socialdemokrater är något överdrivet. Enligt moderat uppfattning är bostaden central i de flesta människors liv. Men vi vet att det behövs en rad förändringar för att bostadsmarknaden skall fungera bättre, för att en människa skall kunna välja just den bostad hon eller han vill ha och för att inte skatten skall tvinga den enskilde att göra sig av med sin bostad. Det är inte acceptabelt att vi i Sverige har världens högsta boendekostnader. Nu ser jag att bostadsministern har kommit hit till kammaren. Jag hälsar honom hjärtligt välkommen till debatten. Det är trevligt att se honom här. I genomsnitt betalar ett hushåll i vårt land mer än en tredjedel av disponibel inkomst för sin bostad. Jag har, herr talman, under de senaste veckorna fått flera hundra brev från bekymrade hyresgäster som klagar över de höga hyrorna. Till dem och till alla här i kammaren vill jag säga: Ni har rätt. Det är dyrt att bo i Sverige. Höga boendeskatter gör dessutom boendet ännu dyrare. Problemet är att när skatten är betald har svenska folket för litet kvar. Skatterna är för höga! Den bostadspolitiska målsättningen måste också bygga på ett erkännande av detta faktum för att den skall kunna leda till en hållbar utveckling. Vad som krävs är en gradvis avveckling av fastighetsskatten och av förmögenhetsskatten. Vidare måste de kommunala bostadsbolagens hyresledande roll avskaffas liksom det kommunala ägandet av dessa bolag. Då kan hyrorna pressas. Detta försöker socialdemokraterna göra till marknadshyror. Det försöker man göra varje valår. Men det är inte så. Detta är inte marknadshyror. Vi moderater vill inte införa marknadshyror. Jag vill för säkerhets skull säga det en gång till: Vi moderater vill inte införa marknadshyror! Ett system med sänkt skatt på hushållstjänster, inklusive ROT-arbeten som utförs i det egna hemmet och på tomten, måste införas. En småhusägare kan i dag få göra avdrag för reparationskostnader på det egna småhuset men inte för städkostnader i huset eller för snöskottning av uppfarten. Vem, förutom en fastlåst socialdemokrat, kan se det rimliga i det? Slutligen måste de djupa orättvisor som socialdemokraterna genomdrivit vad gäller bostadsbidragen till barnfamiljer rivas upp. Regeringens förslag att införa ytterligare en bidragsform för bostadsbyggande är fel. Det leder bara till byråkrati och till att konkurrensförhållandena på bostadsmarknaden snedvrids än mer. Inriktningen skall i stället vara att gradvis avveckla det nuvarande produktionsstödet och genom förändringar i skattesystemet skapa goda förutsättningar för fastighetsägare att göra investeringar, oberoende av statens stöd. Det är minst sagt förvånande att socialdemokraterna inte har insett att det krävs förändringar i bostadsbidragssystemet för att hjälpa de många barnhushåll som i dag inte klarar sina boendekostnader. Det allvarligaste felet med bostadsbidragen är att det är de enskilda hushållsmedlemmarnas inkomster som ligger till grund för beräkningen av bostadsbidrag. Det enda rätta är att bidragen baseras på den samlade familjeinkomsten. Det är ju den som familjen lever av. Det är den som betalar maten, barnens kläder och allt annat. Dessutom måste ytnormen ändras. Man måste ta hänsyn till vad som är normal storlek på egnahem. Med nuvarande regler bestraffar socialdemokraterna alla dem som bor i småhus som när de byggdes ansågs vara så normala att ägaren fick alla de lån och bidrag som då fanns. Regeringens förslag att tillsätta en s.k. bostadssocial beredning med uppgift, som det heter, att dels följa utvecklingen, dels föreslå åtgärder, är som vanligt ord utan innehåll. Vilka åtgärder som behövs för att få bostadsbidragen att fungera som en hjälp till resurssvaga barnhushåll vet vi redan. Det har jag redovisat här, och det framgår utförligare av den moderata partimotionen. Under avsnittet Reformer av statens stöd till bostadsproduktion föreslås ändrade regler för räntebidrag, men regeringen och bostadsutskottets socialdemokrater gör här en helomvändning. Danellsystemet behålls. Det är bra och kan bidra till ökad efterfrågan på nya bostäder om det också kombineras med sänkta skatter. Regeringen föreslår ändrad beräkningsmetod för bidragsunderlaget. Enligt regeringens uppfattning är dagens regler alltför fördelaktiga för smålägenheter. I fortsättningen är det framför allt lägenheter på 90 kvadratmeter som skall gynnas. Det ställningstagandet är minst sagt märkligt. Det bidrar inte till fasthet i systemet. Dessutom ökar antalet hushåll som efterfrågar smålägenheter. Det är däremot förhållandevis gott om trerumslägenheter. Det är också klart dyrare att bygga smålägenheter än större lägenheter. Och det beror, som alla vet, främst på att kök och badrum att de dyraste ytorna att bygga och att dessa ytor upptar en stor del av den totala bostadsytan i smålägenheter. Jörgen Andersson har vid flera tillfällen uttalat sig för införandet av ett särskilt bosparsystem. Hittills har det mest varit ord. Några förslag har vi inte sett. Men i den bostadspolitiska utredningen behandlades äntligen frågan. Och vad blev det då? Jo, "sparande bör i första hand stimuleras genom information och opinionsbildning" blev det i propositionen. Jörgen Andersson säger t.o.m. på s. 50 att tillräckliga motiv saknas för införande av ett av staten initierat bosparande. Visst är det fördelaktigt att spara i dag - inte minst när man jämför med villkoren under 70 och 80-talen. Samtidigt vet vi att det egna sparandet spelar en avgörande roll för den som vill köpa en bostad. Vi vet också att det i dag är nödvändigt med en betydligt större kontantinsats än vad som var normalt under höginflationens årtionden. År 1994 presenterade jag ett förslag till stimulans av bosparande. Det har beklagligtvis inte resulterat i något förslag från regeringen. Det är synd, eftersom förslaget finns färdigt och eftersom det innebär en väsentlig förbättring jämfört med det tal om information och opinionsbildning som är Jörgen Anderssons enda bidrag till bosparandet. Mitt förslag, som finns i utredningen SOU 1994:121, innebär en statlig stimulans genom en statlig kreditgaranti. Sparare som regelbundet bosparar i någon av de bosparfonder som erbjuds på marknaden, således även sparande i särskilda bosparkassor exempelvis som de som finns i Tyskland, skulle kunna kvalificera sig för en statlig kreditgaranti. Mitt förslag innebär inte några kostnader för statskassan. Jag kan bara beklaga att med Jörgen Andersson som statsråd i en socialdemokratisk regering kommer det positiva pratet om bosparande att fortsätta - men utan att något görs. En fråga som rönt stor uppmärksamhet är de ekonomiska problemen för det sent byggda bostadsbeståndet - de s.k. krisårgångarna. I propositionen föreslog regeringen att de allvarliga problem som uppstått för de boende i dessa hus skulle lösas genom att räntebidragen för hus med hyres eller bostadsrätt skulle minskas i något långsammare takt än vad som tidigare beslutats om. Det innebar en lättnad för de boende. Men samtidigt skulle de drabbas av att fasas in i fastighetsskattesystemet, och den smällen av Jörgen Andersson var betydligt hårdare för de redan hårt drabbade hushållen. Vid bostadsutskottets utfrågning framgick att den samstämmiga uppfattningen hos de utfrågade var att ett uppskov med beslut om infasning i fastighetsskattesystemet vore väsentligt bättre för de berörda hushållen. Det gick dessvärre inte att få en total uppslutning bakom den uppfattningen i bostadsutskottet. Trots det gick det att skapa en majoritet för att stoppa att även dessa fastigheter skulle drabbas av fastighetsskattesystemet. Centern ställde nämligen upp och därmed var Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet överens med oss moderater om att stoppa regeringens förslag. Glädjen var stor hos de många berörda bostadsrättshavarna och hyresgästerna. 26 maj visade det sig att det som var sant den 12 maj var lögn och förbannad dikt - ursäkta uttrycket - en dryg vecka senare. Nu fanns det plötsligt majoritet för att se till att krisårgångarna inte längre skulle komma undan en infasning i fastighetsskattesystemet. Motiveringarna härför var minst sagt krystade. Närmast sanningen är att förslaget sades vara att föredra även ur statsfinansiell synvinkel eftersom finansieringsfrågorna i detta fall redan är lösta. Och det är klart - har man nu räknat med att belasta de boende i de här fastigheterna med fastighetsskatt är det naturligtvis enklast att hålla fast vid den linjen. Som vanligt finns det centerpartister som mer än gärna är villiga att ställa upp och hjälpa socialdemokraterna. Resultatet blir att de människor som bor i krisårgångarna får dubbelt så stora kostnadsökningar jämfört med vårt förslag. Som jag redan har sagt framgick det helt klart vid den offentliga utfrågningen att ett uppskov med infasningen av fastighetsskattesystemet skulle var betydligt fördelaktigare. Ett sådant uppskov för de berörda årgångarna kan nämligen ses som ett första steg mot en nödvändig omläggning och sänkning av fastighetsskatten för hela bostadsbeståndet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det finns frågor i riksdagen och i den här kammaren som jag tillåter mig säga att det gått troll i. En sådan fråga är hanterandet av fastighetsskatten. Egentligen är inte det så underligt - så många "troll" som har engagerat sig i den. Jag kan tänka mig att det har förts en livlig diskussion mellan många ministrar t.ex. Vi som har haft ett speciellt intresse av och ansvar för att följa frågans utgång och som också påhejat debatten för att få en öppning i diskussionerna och för att få en sänkning av skatten till stånd har med visst intresse följt utvecklingen. Det har minsann varit många "troll" som har rusat omkring. Ibland har man sagt si och ibland har man sagt så. Alla våra partiledare och alla vi ledamöter i utskottet har deltagit. Inte minst har skatte och finansutskottens ledamöter med liv och lust också tagit tag i frågan. Fru och herr Svensson i Svea rike, de som verkligen varit berörda, har på ett förtjänstfullt sätt kommit till oss med sina krav och synpunkter. Villaägarna har jobbat och lobbat enträget. Det är det minsta man kan säga. Varje torsdag har de nämligen debatterat fastighetsskatten här utanför Riksdagshuset. Personligen tycker jag att det är fantastiskt att min första motion i riksdagen på upploppet av den här mandatperioden blir positivt besvarad. Nu kommer fastighetsskatten att sänkas. Nu kommer förändringar vad beträffar den s.k. belägenhetsfaktorn. Det som ett tag syntes helt omöjligt är nu möjligt. Centerpartiet har aktivt medverkat till detta. Herr talman! Detta berör boendefrågorna. Från Centerpartiet har vi också sagt att taxeringen av fastigheter är ett mycket stort problem. Därför vill vi ha även lokala taxeringsnämnder med personer som har såväl personkännedom som lokalkännedom. Vi är tacksamma att det äntligen tillsatts ännu en utredning, som är tillsatt med uppgift att bl.a. se över de här frågorna och neutralitetsfrågorna. Utredningar i all ära - men de måste leda till något. Annars får vi den situationen som vi har nu även i framtiden, nämligen att vissa partier säger nej till att delta i utredningsarbeten. Det är inte bra. Demokratin får inte dö. Alla partier måste få känna att det är meningsfullt att aktivt delta och på så sätt också medverka till utvecklingen. Nu ställer sig moderaterna utanför den här utredningen som skall se över möjligheterna att få fram likvärdiga förutsättningar för olika boendeformer i Sverige. Det är inte någon bra situation. Det gagnar definitivt inte de partier som vill arbeta seriöst. Det gagnar inte heller folket i Sverige, och det beklagar jag. Ibland har jag inte vetat om jag skall skratta eller gråta när jag ser resultatet av fastighetsskatten. Det är bra att det sker, men det är komiskt att se regeringen försöka sig på att förklara den totala omsvängning den har fått lov att göra. Varför är det så svårt att tillstå att man får lov att ändra sig, att verkligheten hinner i fatt en och att man faktiskt blir litet klokare? För att få till stånd en sänkning av fastighetsskatten fick jag själv, precis som Knut Billing säger, göra en totalsvängning i bostadsutskottet som ett led i en kompromiss. Det gällde hur man skulle lösa krisårgångarnas problem. Jag tycker inte att det som vi nu gör, med långsammare nedtrappning av räntebidragen till flerfamiljshusen, är den bästa lösningen på det problemet. Men det handlar om ett år, så jag kan acceptera det. Så är det i en uppgörelse - man får ge och man får ta. Vill man inte det når man inte heller något resultat. I tidskriften Från Riksdag & Departement beskrivs det så här: "Fastighetsskatten sänks - från 1,7 till 1,5 procent. Dessutom blir det en långsammare nedtrappning av räntebidragen till flerfamiljshusen i de så kallade krisårgångarna. Regeringen har gjort upp med centerpartiet om dessa frågor i riksdagens finansutskott och har på så sätt lyckats undgå två kännbara nederlag i riksdagen. - Så sent som sex dagar före uppgörelsen var socialdemokraternas besked att en skattesänkning skulle drabba vården och skolan." Ett nederlag för socialdemokraterna i riksdagen hade nog t.o.m. kunnat vara nyttigt. Folk blir ödmjukare efteråt - det gäller också socialdemokratiska ministrar. Men nu handlade det om huruvida det stora flertalet människor i vårt samhälle skulle bli förlorare eller vinnare. Det var för oss i Centerpartiet mycket mer betydelsefullt. Nu blev de vinnarna. Vad människor i gemen inte tänker på - inte ens moderater i den här talarstolen, vad jag förstår - när man säger sig inte tycka om uppgörelser mellan olika partier och mellan olika blockeringar är att det inte finns en given majoritet i dagens riksdag. Socialdemokraterna måste i alla frågor ha stöd från det ena eller det andra hållet. Det måste alltså till kompromisser. Herr talman! Trots alla turer kring fastighetsskatten - eller tack vare dem - har debatten kring bostadspolitiken lyfts ett snäpp uppåt. Vi har fått i gång en seriös debatt om en för oss alla livsviktig fråga, nämligen hur bostadspolitiken skall hanteras i framtiden. Resultatet, eller vad man skall kalla det för, nämligen propositionen på den bostadspolitiska utredningen som så många hade hoppats på, lyckades inte lyfta debatten. Av den bidde det bara en tumme. Det bidde bara en tumme! Herr talman! Det finns många aktörer på bostadspolitikens marknad. Vi träffade många av dem vid bostadsutskottets hearing. Det fanns två, tycker jag, berättigade krav, nämligen krav på lägre bostadskostnader och krav på långsiktiga, stabila och hållbara regler för såväl byggandet som boendet. Bostadspolitiken handlar inte bara om husen som vi lever i. Den tangerar alla områden - sociala frågor, miljö, energi, ekonomi, ja, t.o.m. arbetsmarknadspolitik. I dag hamnar de frågor som tillhör bostadspolitikens område under olika ministrars styre. Ingen har haft ett direkt och nära samarbete med oss i utskottet. En bättre samordning måste till när det gäller bostadsfrågorna. Centerpartiet har tidigare påtalat detta, och vi upprepar kravet på en bostadsminister och ett departement som får i uppdrag att samordna de frågor som berör hela bostadspolitikens verksamhetsområde. Vänsterpartiet har också dessa åsikter och har valt att ta upp frågan i en reservation till dagens betänkande. Moderaterna har samma åsikt. Centerpartiet anser att detta är en regeringsfråga och väljer därför att genom mig i dag rikta en uppmaning inför kommande mandatperiod till den nya regeringen att beakta behovet av en speciell bostadsminister. Det är nödvändigt; det har den gångna mandatperioden med all tydlighet visat. Herr talman! Bostaden är en social rättighet. Den finns inskriven i en av våra grundlagar. Jag citerar ur regeringsformen: "Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö." Att vi i det betänkande som vi behandlar i dag skriver in en målformulering understryker detta. Så här skall det bostadspolitiska målet nu se ut: "Bostaden är en social rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar." De orden måste ges ett verkligt innehåll. Det här betänkandet kan inte vara ett svar på den bostadspolitiska utredningen. Det kan inte heller vara ett svar på det bostadspolitiska målet. Är det verkligen socialdemokraternas mening? Betänkandet tar inte ett helhetsgrepp på bostadspolitiken. Herr talman! Det finns tydliga signaler som visar att vår bostadspolitik i Sverige inte är bra. Vi har många olösta frågor. Vi har de högsta bostadskostnaderna i Europa. Visst har vi också en hög och jämnt fördelad standard, men hyrorna har dessvärre nästan fördubblats under 90-talet. Också villakostnaderna har ökat. Vi har inte heller den välfärd som vi från Centerpartiet vill ha. Människorna kan inte i dag fullt ut välja om de vill bo i villa, i hyreslägenhet eller i bostadsrätt, inte heller var någonstans i Sverige de vill bo. Vi har en snedfördelning av tillgång och efterfrågan. Ca 60 000 tomma lägenheter finns runt om i landet. Ändå saknas det i ca 40 % av kommunerna lämpliga lägenheter. Oftast är lägenheterna för stora eller för små. Det gemensamma är att de är för dyra. Enligt en utredning som Hyresgästföreningen låtit göra saknar 162 000 ungdomar i åldern 20-27 år egen bostad. Flera tusen bostäder rivs eller läggs i s.k. malpåse. Ett tjugotal kommuner har samtidigt bostadsbrist - främst gäller det storstads och högskoleregioner. Koncentrationspolitiken har slagit igenom. Vi har problem med negativ segregation. Här måste vi se till att få in mycket mer av delaktighet och ansvarstagande från de boende i områdena. Jag kan dock ge er en solskenshistoria från min hemstad Uppsala. Där har studenterna i ett bostadsområde, som betraktas som ett problemområde, tagit ett initiativ att hjälpa barnen med läxläsning. På så sätt bygger de broar mellan olika människor som bor i samma område. Jag är övertygad om att det finns många positiva exempel runt om i vårt land, exempel som vi borde lyfta fram och sprida. Jag tror inte att det är hopplöst. Vi har också problem med sjuka hus. Här återstår mycket att göra för att få rätsida på ventilation, fukt, mögel, buller, radon m.m. Men det finns en klar miljömedvetenhet hos det svenska folket, och det banar väg till att få rätsida även på dessa problem. Men så har vi det nästan värsta problemet - de bostadslösa. Alla skall ha rätt till bra bostad i trygga förhållanden - hur känns det för de bostadslösa att höra det? Innan jag går vidare, herr talman, och yrkar bifall till några av centerreservationerna till detta betänkande vill jag passa på att framföra tre saker: ett tack, en önskan och en uppmaning. Jag börjar med det viktigaste. Tack alla kolleger i bostadsutskottet och kansli för denna mandatperiod! För mig som ny i riksdagen har det varit en fantastisk tid att sitta där i mitten - i mittens rike, skulle jag kunna säga. Som centerpartist har jag självständigt kunnat ta ställning för och driva frågorna i den riktning som vi tillsammans i Centerpartiet har formulerat i motioner till riksdagen. Det har inneburit att ni ibland har varit litet gramse på mig - jag förstår det - men håll med om att det faktiskt har påverkat regeringspartiet i hög grad. Ni har alla varit trevliga och alerta "troll" med ett genuint intresse för alla de frågor som vi har haft att hantera, allt från luft till vatten. Min önskan är att få komma tillbaka i höst och driva de bostadspolitiska frågorna vidare. Uppmaningen vill jag rikta till den minister som skall stå vårt intresseområde nära, oavsett vilket parti som kommer att regera efter valet: Våga lita på era bostadspolitiker! Tänk om ministrarna hade gjort det fullt ut den här mandatperioden. Då hade vi fixat litet mer från den bostadspolitiska utredningens förslag till gagn för svenska folket - det är jag övertygad om. Herr talman! Vi i Centerpartiet har i detta betänkande inte fått gehör för vårt krav på en övergång från byggpolitik till bostadspolitik. Vi har inte fått gehör för att det nuvarande räntebidragssystemet bör avvecklas och ersättas med ett investeringsbidrag. Jag yrkar därför bifall till reservation 10 under mom. 5. Vi har inte heller fått gehör för vårt förslag om att krav skall ställas på ekologisk hållbarhet vid allt byggstöd. Därför yrkar jag bifall till reservation 16 Jag skulle även vilja yrka bifall till reservation 63 under mom. 31, men jag avstår från det. Men jag vill ta upp den frågan. Vi i Centerpartiet har drivit frågan om ROT-avdragen. Vi anser att de skall få en fast utformning och inte, som nu, bara vara en tillfällig lösning. Jag står naturligtvis bakom alla andra reservationer som vi har från Centerpartiet, men jag avstår från att yrka bifall till dem. De är för den skull inte mindre viktiga. Jag tror säkert att vi får anledning att återkomma och diskutera stöd till bostadsföretag m.m.

Herr talman! Rigmor Ahlstedt tog upp frågorna om fastighetsskatten. Det föranledde mig att säga några ytterligare ord. Vi moderater har sedan länge envist krävt att fastighetsskatterna måste sänkas över hela linjen. Skatten måste sänkas redan i år. Vi har föreslagit att intäktsprocenten sänks från 1,7 % till 1,5 % och att endast halva markvärdet räknas in. Ett tak skall införas för att eliminera de stötande effekter som årets fastighetstaxering kan komma att ge. Förslaget har tidigare avvisats av Socialdemokraterna. I ett försök att lyfta bort frågan från den offentliga debatten, har man sagt att frågan skall utredas. Vi moderater har sagt att vi inte vill delta i den utredningen. Frågan behöver inte utredas. Medborgarna behöver ett beslut om sänkning av fastighetsskatten. I ett pressmeddelande från Finansdepartementet, som kom ut efter uppgörelsen med Centerpartiet, framhölls att uppgörelsen innebar att fastighetsskatten skulle sänkas för alla. Men samtidigt betonades att uppgörelsen innebär att fastighetsskatten därmed har etablerats på långsiktigt hållbar nivå. Den fastighetsskatteutredning som skall tillsättas kan alltså inte föreslå någon ytterligare sänkning eller - ännu hemskare - en avveckling av fastighetsskatten. Utredningen skall ändå arbeta med att få fram något mer enhetligt och likformigt inom ramen för ett i allt väsentligt oförändrat skatteuttag. Tycker inte Rigmor Ahlstedt innerst inne att det är illa att den utredning om fastighetsskatten som Socialdemokraterna har tillsatt inte får föreslå någon sänkning av fastighetsskatten?
Herr talman! Jag måste först be att få rätta mitt tidigare yrkande. Jag yrkade bifall till fel reservationer. Sedan var det Knut Billings replik. Man måste får göra en utredning förutsättningslöst. Det är anmärkningsvärt om man inte får göra det. Men det är ännu mer anmärkningsvärt att ställa sig helt utanför utredningen när ni moderater har så klara synpunkter. Det må vara att de är galna. Men de kan vägas in och hanteras av de andra partierna. Min ambition som politiker är inte att sitta här i riksdagen för att endast driva opposition. Jag sitter i riksdagen för att aktivt kunna medverka och göra något bra för svenska folket. De skall kunna känna tilltro till detta när jag går ut i valrörelsen och ber om förnyat förtroende.
Herr talman! Rigmor Ahlstedt säger att det är fel att man i en utredning inte får föreslå några förändringar eller sänkningar av fastighetsskatten. Men samtidigt har Centerpartiet och Socialdemokraterna gemensamt utgivit det pressmeddelande jag hänvisade till. Vi kan notera att här finns en osämja inom Centerpartiet. Det tycks inte gå att göra något åt det. Det är ändå en förklaring till varför Moderata Samlingspartiet kom fram till att det var meningslöst att sätta sig i en socialdemokratisk utredning där man inte får föreslå det alla ropar efter, nämligen sänkt fastighetsskatt.
Herr talman! Jag har också läst pressmeddelandet från Finansdepartementet. Men det är inte ett meddelande från Centerpartiet, och det har jag framfört till mina ledamöter i finansutskottet. Det som gäller för Centerpartiet fattar vi beslut om i partiets högsta beslutande organ, nämligen partiets stämma. Vi hade en stämma förra året, där beslut fattades om att fastighetsskatten skall sänkas. Vi skall ha en stämma i juni. Jag kan lova Knut Billing att jag skall engagera mig i stämman. Jag har hört från många ledamöter och centerpartister i landet att de vill fortsätta att driva frågan om en sänkning av fastighetsskatten - om det är möjligt. Vi anser att det är oerhört viktigt att ha en bra ekonomi i Sverige. Det är det första målet. Det är alldeles utomordentligt om det sedan går att sänka skatterna. Vi tar ett steg i taget, och vi vill vara trovärdiga gentemot folket.

Herr talman!

Socialdemokraternas bostadspolitik har varit märklig under 90-talet. Under fyrpartiregeringens tid var det en hård opposition i bostadspolitiken. De förslag som togs fram kritiserades kraftigt. När riksdagen fattade beslut om Danellsystemet röstade sgruppen mot förslaget. Man sade att man skulle riva upp Danellsystemet i fråga om räntebidragen till boendet. Nu har det gått mer än tre och ett halvt år när propositionen har lagts fram. Nu accepterar Socialdemokraterna Danellsystemet. Man har vänt helt om. Regeringen orkade inte ta med något förslag om sänkning av fastighetsskatten. Under galgen har man gjort en helomvändning. Jag återkommer till detta. Det var intressant att höra Rigmor Ahlstedt säga att pressmeddelandet om en uppgörelse mellan Centerpartiet och regeringen inte gäller. Centerstämman skall tydligen ändra på denna uppgörelse. Jag utgick från att en uppgörelse mellan den i och för sig avgående centerledningen och regeringen gällde. Jag återkommer till detta. Huvudpunkterna i den motion Folkpartiet har väckt med anledning av propositionen kan sammanfattas i några punkter. Upphäv lagstiftningen som förhindrar kommuner att sälja bostadsbolag. Vi har väntat på en proposition om bostadspolitiken, och den kom i sista stund för att kunna behandlas under detta riksmöte. Det kunde ha varit en bred proposition, där man tog upp helheten från utredningen, men det blev inte så utan det blev en smal proposition. Jag kan i och för sig förstå att Finansdepartementet är med och styr väldigt mycket även i den här delen av politiken. Herr talman! Vi tycker i Folkpartiet att den kommunala verksamheten i huvudsak skall koncentreras på vård, skola och omsorg. Vi har under de senaste decennierna sett att bolagiseringen varit en stark trend i landets kommuner. Det som väljare och folk tycker är viktigt är att man tar ansvar för politiskt är kärnverksamheten, dvs. skola, vård och omsorg, inte att man har en bolagsflora som breder ut sig oerhört mycket. Det finns t.o.m. kommunala kaféer och kommunala solarier i vissa kommuner, och det tycker vi i Folkpartiet är helt fel. När det gäller kommunala bostadsbolag tycker vi, med tanke på det förslag som har lagts i propositionen, att stöd till kommuner skall utgå först sedan kommunerna själva har gjort allt för att täcka förlusterna, t.ex. genom att avveckla annan kommunal bolagsverksamhet. Det kan naturligtvis inte uteslutas att staten på ett sätt i ett visst skede, som i Haninge, tvingas säkerställa att den kommunala kärnverksamheten kan fortsätta, men detta är en fråga som också är större än själva bostadspolitiken. Vi har försökt göra en bedömning av vilken medelstillströmning som skulle bli aktuell med den av oss förordade strategin för att göra en upprensning i den totala kommunala bolagsdjungeln. Vi gör i vår motion bedömningen att en halv miljard kronor bör reserveras för en s.k. akut, som efter noggrann prövning och förhandlingar får lämna stöd till kommuner där vård och skola annars skulle hotas och där andra handlingsalternativ är uttömda. Herr talman! Jag vill återigen ta upp fastighetsskatten. Vi i Folkpartiet har röstat emot höjningen av fastighetsskatten, när det skedde i början av valperioden. Vi har tagit mängder av initiativ i bostadsutskottet och i skatteutskottet, tillsammans med Moderaterna, kd och Miljöpartiet. Samtliga dessa initiativ har röstats ned av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Så har läget varit fram tills nu i vår, då Centerpartiet också motionerat om sänkt fastighetsskatt. Vi tycker att det är orimligt att fastighetsskatten kan få sådana effekter att människor tvingas lämna sina fastigheter. Jag har tidigare någon gång i denna kammare talat om exempelvis pensionärsparet på Dyrön i Marstrandsfjorden, som fick veta att de skulle betala 26 000 kr i fastighetsskatt, därför att de har bott i sitt eget hem. De kan visserligen titta på Marstrandsfjorden hela vintern, men det kan man inte leva på. Hon är hemmafru, och han har varit kustnära fiskare och har dålig pension. Vi kan inte driva en skattepolitik som innebär att vanliga människor som bor i vanliga fastigheter skall drivas bort från sina hus. Folkpartiet fortsätter att driva kravet på sänkt fastighetsskatt och att man i särskilda områden skall göra speciella insatser. Vi tycker dessutom att förmögenhetsskatten bör sänkas och på sikt slopas. Det skulle innebära en stor lättnad. Så har vi då fått den här cirkusen med fastighetsskatten. Det är ju bra att Socialdemokraterna under galgen går med på att sänka den till 1,5 %, men priset är att krisårgångarna skall fasas in i fastighetsskatten. Vi tycker att det är oacceptabelt. Regeringen skriver i propositionen att man måste göra någonting för krisårgångarna, och vi tycker att det är riktigt. Men vi tycker definitivt inte att man kan lägga fastighetsskatt kommande år på krisårgångarna Vi yrkar bifall till reservation 28, som är en flerpartireservation, där vi kräver skattebefrielse för krisårgångarna. Det var varit så många konkurser för dessa årgångar, och så många finns runt hörnet. Även om jag vet att min ärade kollega från Centerpartiet Rigmor Ahlstedt inte medverkade i förhandlingsuppgörelsen, tycker jag att det var tragiskt att Centerpartiet när man förhandlade med regeringen förhandlade bort sitt eget krav i partimotionen om att befria krisårgångarna. Det är djupt beklagligt. Jag vill också ta upp ROT-avdraget. I propositionen har regeringen förslag om fortsatt ROT-avdrag. Vi har från tre partier, nämligen Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, tidigare under våren lagt förslag om att bygga ut ROT-avdraget till att omfatta tjänster på den egna tomten och i det egna hemmet, att det också höjs till 50 % av arbetet och att man kan få göra avdrag för städhjälp och liknande. Det är viktigt. Vi tror också att man därmed gör svarta jobb vita. Detta är också en viktig bit för att få fart på sysselsättningen. Om man kan sänka skatten på arbete i det här fallet ger det också tendenser till att öka sysselsättningen. Herr talman! Vi har också pläderat för ett bosparsystem. Boendekostnaderna har ökat kraftigt under senare år. Det är till stor del en konsekvens av att bostadssubventionerna har minskat och boendet därmed fått bära mer av sina egna kostnader. Under senare år har bostadsbyggandet i landet minskat till en rekordlåg nivå, vilket enbart kan jämföras med det tidiga 30-talet. Behovet av att få fram ett bosparsystem är viktigt. Jag har också hört liknande utsägelser från bostadsministern under tidigare år. Jag förstår att bostadsministern också har tänkt i de banorna. I en interpellationsdebatt som vi hade tidigare i vår var beskedet att vänta tills den bostadspolitiska propositionen kom. Det gjorde den, men det kom inget bosparsystem. Jag tror att det är nödvändigt att vi, för att kunna ge människor möjlighet att skapa ett eget boende, skapar ett bosparsystem. Vårt förslag har som utgångspunkt att icke komma med nya typer av subventioner, men statsmakterna har sagt att det finns ett sparande i landet som är gynnat av statsmakterna, och det är det privata pensionssparandet. Vi vill göra det möjligt att bygga ut det, så att det människor sparar i ett eget, privat pensionssparande också skall kunna sättas in i egen insats, typ topplån, i fastighet och att de skall kunna låna lika mycket som de har sparat. Då skulle man nå flera effekter. Man skulle stimulera ungdomar att börja pensionsspara tidigare, och man skulle också kunna ha en morot för banker och finansinstitut, genom att de kan få en större målgrupp. De sparade pengarna kan också användas i det egna boendet. Det skulle också ganska snart bidra till att öka byggandet. Herr talman! Under tio års tid har Folkpartiet drivit frågan om att alla skall få ett eget rum som så önskar inom äldrevården. Ingen skall behöva bo tillsammans med någon annan om han eller hon inte vill. Under föregående mandatperiod lades förslag om stimulansbidrag till kommunerna för att kunna bygga ut och förbättra boendet för äldre. Vi har i Folkpartiet gjort undersökningar och funnit att det finns ca 13 000 människor som delar rum med icke anhörig, och detta är oacceptabelt. De som vill skall få eget rum. Vi bedömer att det kostar 1,5 miljarder fram till år 2000 att bygga bort de flerbäddsrum som finns på denna typ av vårdinstitutioner. Vi föreslår ett särskilt statsbidrag till stöd för detta med 500 miljoner varje år under tre år för att kunna förverkliga ett bra boende för äldre. Detta är mycket viktigt. Jag kan kort berätta för kammarens ledamöter att jag tillsammans med några vänner i Göteborg var ute på Toftåsens äldreboende i Västra Frölunda. Där besökte vi en kvinna som var 101 år. Hon var helt vital. Hon berättade att hon under hela livet har kunnat bestämma vem hon skulle sova ihop med: först med sina syskon och sedan med sin man. Men nu när hon är 101 år har hon inget inflytande på vem hon sover med, utan hon har flyttats från rum till rum. Detta är oanständigt! Vi måste se till att vi skapar ett drägligt boende för äldre. Några ord om radon: Folkpartiet har under lång tid fört en kamp för att vi skall kunna få till stånd en radonsanering värd namnet. Det finns också tendenser hos många att inte vilja gå in och göra en radonsanering, därför att man är rädd att marknadsvärdet på ens fastighet skall sjunka. Samtidigt säger Socialstyrelsen att det varje år är 2 000-3 000 personer av dem som bor i hus med radonhalter som riskerar lungcancer. Vi vill höja anslaget när det gäller radonsanering samtidigt som vi vill att kommunerna skall kunna införa ett system med intyg där man garanterar att en fastighet inte har radongivande material eller höga halter av radon. Det är ett sätt att se till att vi får hälsosamma bostäder. Också när det gäller de handikappade saknar vi någonting från regeringens sida i propositionen. Vi tycker att det är en brist och har sagt att man måste öka tillgängligheten på allmän plats, alltifrån att rullstolar skall komma fram över trottoarkanter och till att man måste undanröja de hinder som finns. Här har vi mycket att lära av andra länder, och det vet utskottet också, inte minst från de resor vi har gjort. Det är viktigt att man kan skapa framkomlighet för handikappade. Jag yrkar därför också bifall till reservation Herr talman! Jag har för tids vinnande enbart yrkat bifall till tre reservationer, nämligen nr 28, som gäller att krisårgångarna befrias från fastighetsskatt, nr 62, där vi föreslår att vi bygger ut ROT-bidraget och därmed kan öka sysselsättningen, och slutligen nr 37

Herr talman! Det är en ganska obegriplig fråga till en företrädare för ett parti som under hela valperioden har lagt fram förslag om en sänkning av fastighetsskatten. Dels röstade vi emot en höjning av fastighetsskatten, dels har vi lagt fram motioner som haft till syfte att sänka fastighetsskatten och göra insatser i speciellt utsatta områden. Men våra förslag har röstats ned av fyra fem partier, bl.a. av Centern och Socialdemokraterna. Att nu komma och fråga om vi i Folkpartiet tycker att det är bra att sänka fastighetsskatten är märkligt.
Herr talman! Det var bara det att jag tyckte att Erling Bager lät så väldigt gnällig i sitt anförande. Om det är någonting som har blivit bra har jag svårt att förstå varför man inte kan erkänna det. Erling Bager vet mycket väl att vi från Centerpartiet också har drivit frågan om en sänkning av fastighetsskatten. Erling Bager vet också att vi sade nej till höjningen till 1,7 %. Varför är det så svårt, Erling Bager, att erkänna att Centerpartiet nu har lyckats med det här och förmått Socialdemokraterna att ändra sig och sänka fastighetsskatten till 1,5 %? Varför går det troll i det här? Varför är det så svårt att säga: Grattis, Centerpartiet - ni har lyckats genomföra vad vi i Folkpartiet bara har pratat om!
Herr talman! Det är riktigt att Centern röstade emot höjningen av fastighetsskatten, men därefter har man hela tiden under valperioden fram till för någon vecka sedan röstat ned initiativ i bostads och skatteutskotten för att sänka fastighetsskatten. I motionerna som lades fram av Centern i höstas var beskedet att sänka fastighetsskatten nästa valperiod. Anledningen till att vi är kritiska nu är att ni har sålt ut krisårgångarna och gått med på att de får fastighetsskatt. Vi var ju på väg att få igenom en sänkning av fastighetsskatten i utskottet. Det hade ett brett stöd från olika partier och var på gång. Det är bra, Rigmor, att fastighetsskatten nu sänks. Det kunde ha gjorts tidigare. Men vi är kritiska till att ni sålde ut ert eget partimotionskrav om att befria krisårgångarna från fastighetsskatt.

Herr talman! Behovet av en bostad är ett av de viktigaste behoven för att leva ett fullgott och värdigt liv i vårt samhälle. Ett tryggt hem med utrymme för vila, gemenskap och social samvaro är nödvändigt i ett samhälle där trycket ökar på alla. Rätten till en bostad är i dag inte självklar. 10 000 personer beräknas vara hemlösa. 160 000 ungdomar vill inget hellre än att skaffa sig en egen lägenhet. Hundratusentals familjer funderar starkt på att byta ned sig till en mindre bostad med sämre förutsättningar för ett gott liv i en god miljö. Många är oroliga över de allt högre boendekostnaderna. Hyresrätten har drabbats värst av de stora bostadskostnadsökningarna på 90-talet. Tyvärr har det mesta skett genom medvetna politiska beslut här i kammaren. Skattereformen, försämrade räntebidrag och försämrade bostadsbidrag har kraftigt påverkat detta. Det måste bli ett slut på ökade hyreskostnader. Hyrans andel av den disponibla inkomsten måste sjunka. Det vittnar inte minst de många brev om som bostadsutskottets ledamöter fått ta emot under våren från bekymrade och ängsliga människor som skriver om sin oro. Jag skall ge några korta glimtar ur de brev jag har fått. "Jag är arbetslös och 55 år. Har snart inte råd att bo kvar i min lilla etta. Arbetat i 40 år och punktligt betalat min hyra. Något måste göras. Sänk hyran och ge oss människovärdet åter. Det kan inte anses vara rimligt att betala över 50 % av nettoinkomsten i hyra. För fem år sedan var den en tredjedel." I ett annat brev står det: "Vi bor på Söder och är några vanliga barnfamiljer som vill behålla våra hyresrätter i innerstan. Det är inte så bra om innerstan bara blir för rika och etablerade familjer och förorten för mindre fint folk. Alla har inte råd med en bostadsrätt, men nästan alla älskar Söder. Är vi alla lika eller ska ekonomin få styra?" En tredje säger: "Det kan inte vara rimligt att ungdomar ska bo hos sina föräldrar när de är i 25-30 årsåldern. De vill precis som vi starta ett eget liv och ha rätt till ett eget hem." En fjärde skriver: "Hyrorna har gått upp här i Fisksätra. Tyvärr har bostadsområdet förslummats. Man låter lägenheter och utemiljön förfalla. Hur kan man då höja hyrorna, och vart går våra hyrespengar?" Tyvärr ger regeringen inga svar på de här frågorna i den proposition som ligger till grund för detta betänkande, trots två års utredande och ett års funderande på alla viktiga frågor som berör bostadspolitiken. Resultatet blev ingen ny kostym, inte heller en väst, inte heller en tumme, Rigmor Ahlstedt; det bidde en tummetott. Frågorna om hur det blir med de höga hyrorna - Europas högsta - med nyproduktionen, som är den lägsta på 1900-talet, och med den bristfälliga och för låga ombyggnationsnivån, som leder till kapitalförstöring av bostadsbeståndet, blir obesvarade. Det gäller likaså frågorna om den sociala bostadspolitiken, de utsatta hushållens situation, segregeringens allt större omfattning, ungdomars boendesituation, allmännyttans roll i framtiden liksom statens och kommunernas framtida roller. De ges inte heller några svar. Det enda som är riktigt bra är den inledande portalparagrafen, som skall vara målsättning för en framtida bostadspolitik. Den bygger på den bostadspolitiska utredningens förslag - dock med tillägget att bostaden är en social rättighet. Jag vill fråga regeringsföreträdare vad som är avsikten med detta och på vilket sätt det avspeglas i betänkandetexten. Jag kan då inte se något som där förändrar bilden och tryggar bostaden som en social rättighet. Regeringen hänvisar fortfarande till kommunernas bostadsförsörjningsansvar med syftning på kommunallagen, plan och bygglagen och socialtjänstlagen. Det är allmänt hållna lagar som inte ger rätt till en bostad vid prövning i domstol. Helt nyligen fick tre ungdomar avstå rätten till eget boende och flytta hem till sina föräldrar mot sin egen vilja. Vad är det då för rättighet som regeringen säger sig företräda? Herr talman! Det kommer inte att vara möjligt att kommentera alla förslagen i betänkandet, så jag nöjer mig med dem som är av störst intresse. En stor fråga är stödet och hjälpen till de s.k. krisårgångarna - det som är byggt i slutet av 80-talet, som är dyrast att bo i och som trots detta står inför ytterligare krav om hyreshöjningar. Det är bostadsrätter men framför allt hyresrätter som nu i svindlande fart förlorar sina räntebidrag och fasas in med två steg i fastighetsskattesystemet. Enligt SABO skulle hyran i dessa årgångar behöva höjas med mellan 1 000 och Regeringen håller själv med om att hyresrätten drabbats hårdast under 90-talet med i princip en fördubbling av hyreskostnaderna och borde därför ge lösningar för dessa hushåll högsta prioritet. Regeringens förslag var att frysa räntebidragen under ett år, men eftersom infasningen i fastighetsskattesystemet sker samtidigt blir det sammantaget ändå krav på ökade hyror. Att stoppa infasningen i fastighetsskatten hade varit ett bättre alternativ för framför allt hyresrätten i krisårgångarna. Bäst hade varit att göra som Vänsterpartiet föreslår, nämligen att både frysa räntebidragen och stoppa infasningen av fastighetsskatten. När frågan skulle behandlas i bostadsutskottet utbröt rena kalabaliken. Det liknade de såpoperor som dagligen visas i TV. Det var beskyllningar och anmärkningsvärda uttalanden som man kan hitta just i sådana såpor. Manuset skrevs om från dag till dag, och de stora artisterna blev huvudrollsinnehavare: Persson, Bildt, Åsbrink, Johansson och Eriksson. De tog över scenen, och utskottets ledamöter blev statister i föreställningen. Vi i Vänsterpartiet ställde oss utanför såpoperan och stod fast vid vårt förslag i bostadsutskottet. Vi glömde inte vad det handlar om, nämligen stödet till de s.k. krisomgångarna. Resultatet kan vi nu ta del av i betänkandet. Fastighetsskatten sänks från 1,7 till 1,5 % generellt, och det blir ytterligare lättnader för dem som bor med sjötomt. S och c står bakom uppgörelsen, som enligt SABO ger en genomsnittlig sänkning av hyran för en normal trerummare med 6 kr per månad. En preliminär bedömning säger också att den ger en sänkning av boendekostnaden med ca 1 000 kr per månad för en villaägare med sjöutsikt på Lidingö. Frysningen av räntebidragen ligger kvar, men inte nivån, som det fanns utrymme för i vårbudgeten. Kravet på infasning i fastighetsskattesystemet ligger dock tyvärr fast. Vid justeringen av betänkandet uttalade Centerns företrädare sin protest mot beslutet, men tvingades avstå från sin egen reservation. Företrädare för s i bostadsutskottet säger i Dagens Nyheter att pengarna i stället borde ha gått till krisårgångarna och hyresgästerna, men accepterar naturligtvis regeringens uppgörelse med Centern. Detta är socialdemokratisk fördelningspolitik när den är som sämst och när den sker i samarbete med Centern. Detta är för oss i Vänsterpartiet oacceptabelt. Av prestigeskäl och ovilja att ta till sig klokare förslag från andra partier glömmer regeringen vad saken handlar om och låter partitaktik och valtaktik gå före hjälpen till dem som bor i dyra bostäder som byggts i slutet av 80-talet och framåt. Nu skall vi gå ut och sänka hyrorna, sade finansborgarrådet Mats Hulth i Stockholm, när uppgörelsen var klar. Var det med 6 kr i månaden han menade då? Så ironiskt får man inte behandla dem som bor i Herr talman! Jag har några ytterligare kommentarer runt regeringens bostadspolitik. Vänsterpartiet anser att bostadspolitiken skall ha sin utgångspunkt i de boendes situation. Då kommer frågorna om boendekostnader och boendemiljön och de sociala frågorna i centrum för debatten, vilket inte är fallet i dag. Ett typiskt exempel på detta är Byggkostnadsdelegationen, som skall se till att produktionskostnaderna blir lägre. Det är i och för sig vällovligt, men det är ingen garanti för lägre hyror. Byggkostnaderna har faktiskt sjunkit med 20 % på 90-talet, medan höjda skatter, avgifter och försämrade statliga villkor lett till nästan en fördubbling av hyrorna. Byggkostnadsdelegationens arbetsuppgifter borde breddas och förändras till att i stället handla om hur man får ned boendekostnaderna och skapar goda boendemiljöer. Det behövs någon i regeringen som ställer sig på de boendes sida. Vänstern anser att det behövs en särskild bostadsminister som kan samordna frågorna runt boendet. De frågorna skall inte, som i dag, styras av en kommunminister, en finansminister och en skatteminister. Det gläder mig att Centerpartiet ansluter sig till de förslag som Vänstern har. Vänsterpartiet anser också att staten skall ta sitt ansvar för den nödvändiga nyproduktion och ombyggnation som skall bevara och förnya vårt bostadsbestånd i ekologisk riktning. Därför föreslår vi två investeringsstöd med miljökrav och möjlighet att hålla nere boendekostnaderna. Regeringens förslag till ekologiskt investeringsbidrag för en ny ombyggnad är en halvmesyr - för snålt tilltaget och med för liten volym. Det kommer att skapa problem med tolkningen av vad som menas med ekologisk hållbarhet och kretsloppstillämpning. Först måste de begreppen naturligtvis definieras i svensk bygglagstiftning, vilket vi krävt sedan länge, och uttolkas och beskrivas i byggregler m.m. Under 90-talet är de stora förlorarna ekonomiskt barnfamiljer - framför allt ensamföräldrar - och ungdomar utan fasta arbeten. Här har regeringen ingenting att komma med. I stället för att höja och förändra bostadsbidragen väljer man att sänka fastighetsskatten för 2 miljarder och ta bort värnskatten för 4 miljarder. Det är en orättvis och sned fördelningspolitik. Vänsterpartiet avsätter ca 700 miljoner för förbättringar av bostadsbidragen för stora barnfamiljer, för studerande över 29 år, för familjer där den ene föräldern studerar m.m. Det är viktiga och nödvändiga förbättringar med långt bättre fördelningspolitisk träffsäkerhet. När det gäller ungdomarna satsar regeringen tillfälligt på att utvidga stödet till studentbostäder att även gälla s.k. ungdomsbostäder. Vänsterpartiet vill inte ha några särskilda ungdomsbostäder. Det vill inte ungdomarna heller. De vill inte heller ha särskilda ungdomslöner, vilket säkert blir nästa steg i åldersfixeringen. Hur länge skall man förresten klassificeras om ungdom? Enligt reglerna för bostadsbidrag är det tills man är 28 år. Det kan inte vara rimligt eller värdigt för ungdomarna. Ungdomarna behöver riktiga jobb med lön att försörja sig på. De som får jobb med låg lön, ofta på deltid, har dock svårt att klara hyran och sitt leverne ändå. Med en inkomst på 8 000 i månaden och en hyra över 2 000 ligger en ungdom under socialbidragsnormen även med ett bostadsbidrag som komplement. Här måste en översyn ske av ungdomsbostadsbidraget, eftersom det i dag är anpassat för ungdomar som studerar och inte för dem som har låga inkomster genom arbete. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord om framtiden. Den bostadspolitiska debatten förs i dag av en rad experter - ekonomer, skatteexperter, planerare, arkitekter, fastighetsägare och byggentreprenörer. I kommunerna sköts den av de kommunala bostadsbolagens direktörer i samråd med teknisk expertis och i bästa fall bolagsstyrelsen. Det här måste ändras på. Vänsterpartiet föreslår därför att alla kommuner skall upprätta obligatoriska boendeplaneringsprogram, där man beskriver problemen runt en rad frågor som segregation, miljöproblem av olika slag, den sociala situationen när det gäller boendet och åtgärder för att komma till rätta med problemen. Programmen skall tas fram i nära samarbete med berörda förvaltningar - tekniska-, fysiskaoch miljöförvaltningar - sociala myndigheter, fastighetsägare och sist men inte minst de boende. Detta skapar förutsättningar för en helhetssyn på boendefrågorna, lyfter dem politiskt och utkräver ett ansvar. Kommunernas rättigheter när det gäller t.ex. bostadsanvisning och problem med bostadssökandet måste återupprättas. Det går inte att bara tala om problemen. Man måste försöka att åtgärda dem också. Då krävs instrument för att kunna utföra detta. Här passar regeringen och tror på enbart frivilliga insatser på en bostadsmarknad som blir alltmer avreglerad och marknadsanpassad. Allmännyttan skall utvecklas och stärkas, säger regeringen. Men ingenting sägs om hur det skall gå till. Den enda hållhaken är att de allmännyttiga bostadsbolagen i dag inte får sälja mer än 25 % av sina bostäder. Så kan vi inte ha det. Det finns förslag att ta till, och det finns kloka saker att göra på lagstiftningens område. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4, 8, 29, 32 och 46, men står naturligtvis bakom alla mina reservationer. Jag vill också passa på att tacka utskottet och kansliet för de år som gått, min första mandatperiod. Det har naturligtvis varit lärorikt, för det mesta trevligt, och med rätt till stimulerande debatter i utskottet. Om jag återvänder till riksdagen i höst tänker jag fortsätta mitt arbete i bostadsutskottet, om det är möjligt.

Herr talman! Efter fyra år av motioner, debatter, utredningar, frågor och svar har regeringen till sist försökt att samla sig till något som skulle bli ett helhetsgrepp över den framtida bostadspolitiken. Så blev nu inte riktigt resultatet i det betänkande som vi debatterar i dag, men det var väl inte heller att vänta egentligen. Jag säger inte detta enbart som kritik utan också med en viss förståelse. Det bostadspolitiska skeppet, stort och tungt och fullt av sammanhängande system, är inte lätt att ge en helt ny kurs, som de nya omständigheterna kräver. Det tar sin tid, och det är många delfrågor som måste lösas. Stormarna växlar. Betänkandet innehåller flera bra ansatser. Även om tallrikens innehåll känns tunt, finns det en och annan krydda och ibland också något att tugga på, inte bara spik. Själva doften eller upptakten i betänkandet är det bästa av allt. Med en sådan gemensam viljeinriktning vad gäller bostadspolitik skulle vi faktiskt kunna ge ett bra bidrag till förverkligandet av det demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbara samhället. Men tyvärr lever propositionen i övrigt inte upp till själva målsättningen. Regeringen har t.ex. glömt barnen, jämställdhetsperspektivet, de funktionshindrade och inte minst de hemlösa, som flera har nämnt här redan. Herr talman! Jag skall försöka att följa rubrikerna i betänkandet så gott det går. Miljöpartiet tycker att regeringens förslag om utvidgning av kreditgarantierna är bra. Det är emellertid avgörande för oss att kreditgarantierna bara lämnas till miljö och hälsoriktigt byggande. Det innebär att sådana grundläggande villkor och någon form av kontroll finns kopplade till garantierna. Här vill jag notera att jag inte tänker göra något särskilt yrkande på vår reservation utan stöder Centerpartiets reservation, som i stort sett liknar vår egen. När det gäller investeringsbidraget för ekologiska åtgärder har jag i den bostadspolitiska utredningen aktivt drivit idén att det skall handla om stöd till rent experimentella byggen. Jag anser nämligen att det rent generellt borde vara självklart att undvika felaktiga byggmetoder och byggmaterial. Det finns tillräckligt med erfarenheter av dåliga exempel. Den nya tekniken, som jag menar att det här investeringsbidraget handlar om, behöver emellertid litet extra tid och stöd för att slå igenom. Det viktiga är att signalen till byggbranschen är klar; se över materialen och byggtekniken, välj redan nu det som är hälsomässigt riktigt och ekologiskt anpassat, men håll också utkik efter innovationerna på området. Stödet skall bara vara temporärt. Det är viktigt. I regeringsförslaget är investeringsbidraget begränsat till hyres och bostadsrättshus i sammanhållna bostadsområden. De nya tekniska och ekologiskt riktiga lösningarna skall givetvis omfatta allt byggande, men i första hand byggnader där människor vistas. Därför menar jag att även egnahem skall omfattas av investeringsbidraget. Sedan 1995 har ett produktansvar ålagts byggherrarna genom lagar om egenskapskrav på byggnadsverk och om bygganmälan. Det är nu dags att ta nästa steg och lagstifta om ansvar som innebär att fastighetsägaren, dvs. hyresvärden och bostadsrättsföreningen, får ta fullt ansvar för de hälsoeffekter som brister i boendemiljön kan få. Det finns i dag ingen försäkring mot boendeskador, och de boende skyddas inte mot ohälsa som uppkommer genom brister i deras boendemiljö. Fastighetsägaren bör ansvara för att orsakerna utreds och att den boende får en ersättningslägenhet tills felet avhjälpts. Ansvaret bör även omfatta kostnaderna för eventuell rehabilitering. Jag anser att regeringen bör initiera en utredning med just denna inriktning. Det är viktigt att alla ny och ombyggnader har estetiska kvaliteter. Det betyder mycket för trivseln och skapar varsamhet och ansvar. Jag upprepar här kravet som Miljöpartiet ställt så många gånger förr i kultur och bostadsmotioner, nämligen att minst en procent av den totala byggkostnaden vid alla större ny och ombyggnader, som har någon form av statligt stöd, skall användas till konstnärlig utsmyckning. Det handlar helt enkelt om en renässans för skönheten, det vackra i vårt skapade samhälle. Vi vill nu se de fula byggnadernas epok som avslutad. Vi anser att bosparandet är viktigt och att också skilja det från annat sparande. Det är ett långsiktigt sparande som på något sätt bör premieras, bl.a. för att prioritera sparandet framför lånandet. Vad gäller premier har Folkpartiet en idé. Vi har nog litet annorlunda idéer, nämligen att premierna skall vara skattebefrielse eller rätt till statlig kreditgaranti. Men detta menar jag är en sak att utreda vidare. Det viktiga är att man på något sätt finner en bra form för bosparandet i fortsättningen. När det gäller krisårgångarna 1989-1992 är turerna väl kända vid det här laget, och jag skall inte upprepa dem. Tyvärr bytte ju Centerpartiet fot, men det kom faktiskt någonting gott ut utav det också, som jag ser det. Bl.a. radikaliserade man sin egen inställning till fastighetsskattesänkningen, nämligen att den skall gälla redan från i år. Centerpartiet ville ju tidigare att den skulle gälla från 1999. Det som särskilt gläder mig är överenskommelsen om den tillfälliga lättnaden för fastigheterna i de attraktiva kustområdena, de s.k. skärgårdssamhällena. Tyvärr uppstår nu nya problem med orättvisor, antar jag. Det har vi också här redan fått exempel på. Det gäller ju att avgränsa den här lättnaden till dem som verkligen behöver den, hur det nu skall gå till. Det blir en nöt att knäcka. Miljöpartiet anser att det nu krävs en total förändring av synen på fastighetsskatten. På sikt bör den nuvarande beskattningen av ett konstlat, fiktivt, värde styras över till skatteformer som samverkar med strävandena att främja ett miljöriktigt beteende. Dagens fastighetsskattesystem måste därför ersättas med ett system där utgångspunkten för beskattningen är fastighetens användning av resurser i form av energi och material, eventuell annan miljöbelastning och utnyttjandet av den kommunala infrastrukturen. Det innebär att den nuvarande bostadsbeskattningen successivt bör växlas över till en kombination av energiskatt, reavinstskatt och en avgift för gator, räddningstjänst, planering och annan kommunal service. Åtgärder i den här riktningen innebär att beskattningen frigörs från de i många fall orimligt uppskruvade taxeringsvärdena och kan avvägas på ett lämpligare sätt än i dag. En fastighetsbeskattning med denna utformning kan också bidra till att lösa en del av de kommunalekonomiska problemen t.ex. problemen för kommuner med ett stort antal fritidsbostäder. Många kommuner har höga kostnader för infrastrukturen, men skatteinkomsterna från fastighetsägarna hamnar i dag hos staten. Det går dock inte helt att bortse från den kapitaltillväxt som sker då en fastighet stiger i värde. Hur stor denna tillväxt verkligen är kan man dock inte veta förrän fastigheten säljs. Värdet bör därför inte vara föremål för löpande beskattning. I stället bör realisationsvinstbeskattningen för fastigheter ses över och anpassas mer till nivån för övrig kapitalbeskattning. En miljöanpassning av fastighetsbeskattningen är en viktig del i Miljöpartiets bostadspolitik. Att boendet förbrukar resurser är ofrånkomligt. Det är därför viktigt att ett miljöriktigt beteende gynnas. En övergång från nuvarande beskattning av ett konstlat kapitalvärde till en kombination av energiskatt, reavinstskatt och kommunala avgifter ger ett grönare boende. Det här förslaget bör den nytillsatta fastighetsskatteutredningen ta till sig. Miljöpartiet har skrivit om möjligheterna till ökad självförvaltning. Jag vill helt kort nämna att vad vi kräver är att det skattefria beloppet höjs till omkring ett halvt basbelopp, i dag ca 18 000 kronor. Vi tror att det är ett väldigt bra sätt för att styra sina hyreskostnader och få möjlighet att sänka hyran. När det gäller segregationen har det nu lagts fram en storstadsproposition. Där återkommer vi i flera av de frågor som jag har tagit upp i min motion som finns med i betänkandet. Jag ser på min taletid att jag inte kommer att hinna med alltihop. Något som jag dock särskilt vill trycka på är situationen för de hemlösas skara i samhället. Det är en skara som växer oroväckande, men den är väldigt sällan föremål för intresse just här i kammaren. Dessa människor hamnar lätt mellan stolarna, och många har inte möjlighet att klara av ett normalt boende. Vem bygger för dem och försvarar deras rätt till en god bostad i enlighet med den portalparagraf som vi alla, tror jag, är väldigt stolta för? Miljöpartiet anser att vårt samhälle borde ha utrymme och råd att även låta dem som saknar ekonomiska medel, och som kanske förlorat fotfästet i tillvaron, få möjlighet till en god bostad, alternativt tillgång till övernattningshärbärgen. Vi vill därför ha ett särskilt statligt stöd för ombyggnad av fastigheter som inte används, t.ex. nedlagda sjukhus och skolor och gamla ungkarlshotell. De kan inrättas för enskilt boende eller olika former av gruppboende. Ingen skall behöva ligga utomhus i portar, under broar eller i kulvertar. Vad jag nu sagt, särskilt om de hemlösa, bör ankomma på den bostadssociala beredningen att vidareutveckla i förslag. När det gäller allmännyttan är det ju så att vi först ställde upp på förlängningen av de tillfälliga reglerna, den tillfälliga bromsen. Nu säger vi nej till den. Vi tror att det är väldigt viktigt att vi värnar om grundprincipen om kommunernas självbestämmanderätt. Det finns andra vägar att gå för att få mer fasta och rimliga regler för utförsäljning av hela eller väsentliga delar av kommunala och samhällsviktiga verksamheter som t.ex. bostäder. Det skulle kunna ske med hjälp av kvalificerade majoriteter i fullmäktige. Det skulle kunna vara beslut i fullmäktige med mellanliggande val eller t.o.m. folkomröstning. På så sätt lyfter man inte bort självbestämmanderätten utan man förstärker och fördjupar den i stället. Vi har ingenting att säga om bostadsdelegationen. Däremot har vi något väldigt viktigt att säga om ROT avdragen. Vi är självfallet emot dem. I stället för att fortsätta satsningen på allergisanering av skolor, daghem och bostäder har regeringen valt den här, som jag menar, rena betongvarianten. Den kan visserligen vara positiv för sysselsättningen inom byggnadssektorn, men den har inga krav alls på sig att skapa sunda, barnvänliga inomhusmiljöer eller socialt anpassade, vackra utomhusområden. Självklart borde de påbörjade allergisaneringsåtgärderna, herr minister, fullföljas och slutföras. Miljöpartiet har för detta ändamål i sin budgetmotion för våren 1998-2000 avsatt 300 miljoner kronor varje år. Vi anser att den satsningen är avgörande för barnens hälsa och därför bör gå före alla andra ny och ombyggnadsstöd. Det finns - förutom barnen, jämställdhetsperspektivet och de funktionshindrade som tidigare har nämnts här - en särskild grupp som jag måste nämna. Det gäller elflyktingarna, dvs. de elöverkänsliga som har drabbats värst, de som övernattar i bilar, husvagnar eller tält långt borta från samhällets elektrifierade system och elgator. De har en ohållbar livssituation och måste få en tillflyktsort. Vi vill att staten går in och ger stöd till byggande av helt elfria rehabiliteringshem. Forskningen måste också få ökat stöd. Det här problemet kommer att växa allteftersom. Låt oss slippa tvingas inrätta regelrätta reservat för de här människorna i framtiden. Det handlar om livskvalitet och om möjligheten att få leva ett fullvärdigt liv. I hela samhället i övrigt måste vi nu också minimera den elektromagnetiska strålningen och de elektromagnetiska fälten. Vi måste installera femledare, avleda vagabonderande strömmar genom skarvningar av alla in och utgående metallrör m.m. Till slut, herr talman, skulle jag vilja påpeka vikten av att alla de här nya begreppen när det gäller ekologiskt och hälsomässigt byggande måste föras in och få genomslag i byggnadslagstiftningen. Därför ställer jag upp på Vänsterns motion här, Bo20. Den har ett sådant yrkande. Med anledning av vad jag nu har sagt, herr talman, vill jag påpeka att jag givetvis står bakom alla Miljöpartiets reservationer i betänkandet. Men för tids vinnande skall jag enbart yrka bifall till reservationerna 28, 33, 65 och 74. Jag vill också, som flera andra har gjort, tacka för den här tiden, de här fyra åren i utskottet. Jag tycker att det har varit väldigt spännande och stimulerande. Jag hoppas få återkomma till hösten. Det kanske inte blir till bostadsutskottet, men vem vet?